Herr talman! Tommy Franzén påpekade från början att det är det kapitalistiska samhällets fel att vi har arbetslöshet. Då måste jag fråga: Hur är det med arbetslösheten i socialistiska, planhushållande länder? Finns det ingen, eller är det så att man inte redovisar den arbetslöshet som kanske trots allt finns också där? Tommy Franzén tog upp Kommunistisk ungdoms program i Norrbotten. Jag tycker det är bra att Norrbottensungdomarna kämpar för jobb. Det är riktigt att de driver den kampen, oavsett vilket parti de hör till. Men sedan sade Tommy Franzén att basnäringarna skall vara grunden i Norrbotten, den grund som nu borgarregeringen vill krympa. Ja, vi tycker också att basnäringarna skall vara grunden, men vi måste faktiskt också sälja det vi producerar. Den som bott i Kiruna och sett malmlagren växa som stora limpor, därför att det inte gick att sälja malmen, vet att det finns ett samband mellan lönsam produktion och att kunna sälja varorna. Det är inte så enkelt som att bara sätta i gång och producera! Sedan påstår Tommy Franzén att det inte går att utbilda bort arbetslösheten. Nej, naturligtvis inte helt och hållet. Men utbildning av de allra svagaste och de allra yngsta ökar deras chanser att få jobb. Sedan behövs naturligtvis en ekonomi i balans och satsningar på industrioch näringspolitik, så att vi kan få skjuts i företagen och få i gång dem, med möjligheter att konkurrera på den marknad som vi hör samman med.
Herr talman! Till skillnad från kapitalismen, Eva Winther, utgår det socialistiska systemet ifrån människornas behov. Och som jag sade inledningsvis inte har människorna behov av arbetslöshet. Det är ett förslösande av det kapital som samhället har när arbetslösheten inte bara finns utan också ökar. Det är inte heller så, Eva Winther, att basnäringarna kommer att krympa — ni har redan varit med om att krympa dem. Men jag kan självfallet ha förståelse för att malmhögarna växer när man från den borgerliga regeringens sida varit helt oförmögen att driva en industripolitik som syftar till att vidareförädla varorna inom landet. Ni har totalt misslyckats med att skapa en industri i det här landet — en industri som på det här området ändå har väldigt goda traditioner. I stället har ni medverkat till att skapa utslagning i den ena branschen efter den andra. Det finns faktiskt — även om Eva Winther inte kanske upptäckt det — efterfrågan på industriprodukter framför allt i det här landet men också på andra håll. I dag sägs det, och det är nästan ett klassiskt talesätt, att en Volvo inte till mer än 30 26 är egen produktion. Det finns, det har t.o.m. sådana företrädare för näringslivet som Hans Werthén varit inne på, anledning att skapa en större industriell marknad i det här landet, inte minst för hemmaproduktionen. Jag kan inte låta bli att, med anledning av vad Eva Winther sade, något kommentera Elver Jonssons anförande. Eva Winther, som är från samma parti, kan väl svara om hon har lust. Han sade att folkpartiet är för en socialt styrd marknadsekonomi. Jag vill påstå att det är trams! Det som styr marknadsekonomin är allt annat än sociala strävanden — det är, som jag tidigare sagt, ett fåtal kapitalisters jakt på makt och egendom. Och den präglas minst av allt av några sociala hänsyn.
Herr talman! Tommy Franzén säger att man i de socialistiska länderna, till skillnad från de kapitalistiska, utgår från människornas behov. Han säger också att människorna inte har behov av arbetslöshet. Människor har inte behov av arbetslöshet i något land! Det där var ändå demagogi i överkant. Basnäringarna i Norrbotten har redan krympt. Det är riktigt. Det beror, påstår Tommy Franzén, i första hand på att man inte har satsat på vidareförädling. Ja, men när vi skulle satsa på vidareförädling av malmen var det oerhört svårt också att få avsättning för den — jag tänker på kulsintern. Det berodde på innehållet i malmen, på dess kvalitet. Men jag tror att den nya ledningen nu kommer att satsa mycket offensivt, och jag hoppas och tror på en framtid också för malmen i Norrbotten. Men dessutom finns det andra positiva saker att satsa på. Frågan gäller hur vi kan använda Kiruna geofysiska institut och Esrange för framtida jobb, hur vi tar vara på oljan utanför norska kusten och eventuell naturgas, hur vi kan åstadkomma att detta kommer Norrbotten till godo. Och jag hoppas att den malmfältsutredning som industriminister Åsling nu skall tillsätta skall kunna få ett visst grepp om dessa saker, så att de kan bidra med nya jobb i stället för dem som otvivelaktigt måste försvinna. Vi lever ju inte här i Sverige på en isolerad ö, utan vi är beroende av vår omvärld. Det verkar precis som om Tommy Franzén inte har upptäckt att stålkonjunkturen inom OECD området är i kris, att man har förlorat 140 000 jobb och kommer att förlora nästa lika många till inom stålindustrin i Västeuropa.
Herr talman! Låt mig inledningsvis konstatera, Eva Winther, att kapitalismen — det system vi lever i — skapar arbetslöshet. Vi har närmare 25 miljoner människor arbetslösa i den kapitalistiska västvärlden i dag. Så är det med den saken. Stålpolitiken är naturligtvis ett misslyckat kapitel för de borgerliga regeringarna, och jag förstår att Eva Winther drar sig för en sådan debatt. Jag skall inte föra den här. Den har förts tidigare, och det räcker. Men när Eva Winther tar upp just gruvorna och Kiruna, som hon naturligtvis väl känner till, skall jag bara göra några korta hänvisningar till vad Kommunistisk ungdom anför i sitt manifest. De vill att man skall satsa på förädling av järnsvamp, att man skall ta bort fosfor ur malmen och därigenom höja värdet. De framhåller att det i apatit finns sällsynta jordartsmetaller och förordar att sulfidmalmen skall tas om hand. Vidare vill man utveckla aluminiumframställning, satsa på kisel, ferrokisel osv. Man har ett program, som jag bara har tagit några punkter ur, som naturligtvis står i strid med den politik som folkpartiet och de övriga borgerliga partierna bedrivit när det gäller ståloch järnhanteringen. Till sist skulle jag bara vilja säga att även den offentliga sektorn ser vi från vänsterpartiet kommunisterna som en nödvändighet. Till skillnad mot de borgerliga ser vi positivt på den offentliga sektorn och främst då dess serviceinriktade del. Kollektivtrafiken är otillräcklig, och vården av barn, gamla och sjuka är också otillräcklig — för att nämna några exempel. En satsning på dessa områden skapar inte bara en bättre social service för människorna i detta samhälle utan skapar ju också samtidigt en efterfrågan på olika material från den industriella sektorn. Och det är inte heller oväsentligt i dagens läge.

Herr talman! Som framgår av reservationsdelen i det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som vi nu behandlar har vi från socialdemokraterna i utskottet utformat många reservationer. Vi har avgett reservationerna i syfte att betänkandet skulle få det materiella innehåll som vår arbetsmarknad och olika arbetsmarknadspolitiska stödformer och åtgärder är i verkligt behov av. Våra reservationer skall också ses som en konsekvens av att vi inom arbetarrörelsen genom våra kontakter med fackföreningsrörelsen till skillnad från de borgerliga partierna nu liksom alltid tidigare kan basera våra förslag på den verklighet som råder ute på arbetsmarknaden. Jag skall när det gäller reservationer från vår sida uppehålla mig vid reservationerna 4, 11, 15,16 och 18 samt i någon mån vid ett av våra särskilda yttranden. Herr talman! Vi har vid många tillfällen under de borgerliga regeringsåren försökt få den borgerliga majoriteten att inse allvaret i den nedåtgående sysselsättningen inom industribranscherna, liksom vi har krävt hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. Och i sistnämnda avseende har vi motsatt oss den reella urholkning som har skett av det ekonomiska stödet till de arbetslösa och till dem som genomgår arbetsmarknadsutbildning . Tyvärr har våra förslag dock röstats ner, och därför är bl.a. en del av de arbetsmarknadspol ka stödformerna till arbetslösa och AMU-elever nu reellt försämrade jämfört med vad som var fallet under den socialdemokratiska regeringstiden. I vår reservation nr 4 redovisar vi åter vår vilja att trygga de ekonomiska ersättningarna till de utsatta grupper som arbetslösa och AMU-elever utgör. Och vi villmed det förslag till utskottsskrivning som vi presenterar i reservationen skapa en bättre garanti än regeringen och utskottsmajoriteten för att det även framöver skall finnas ekonomiska resurser att ställa till förfogande när arbetslöshetsstödet och AMU-bidragen måste höjas. Vi vill således att det riksgäldskonto som de nuvarande fonderna skall sammanföras till skall svara för 50 96 av statens utgifter för bidrag till arbetslöshetskassor, kontant arbetsmarknadsstöd och andra bidragsändamål inom detta område. Övrigt medelsbehov menar vi måste tas ut genom avgifter, om det visar sig att utgifterna från kontot överstiger inkomsterna. Utskottsmajoriteten har dock spenderbyxorna på sig, och det är inte osannolikt att det går med de arbetsmarknadspolitiska fonderna som det har gjort med samhällsekonomin i övrigt, om den borgerliga linjen accepteras av riksdagen, nämligen att det snart kanske inte finns några medel att tillgripa då arbetslöshetsstödet och utbildningsbidragen måste höjas. Herr talman! Vi har också under de borgerliga regeringsåren från socialdemokratin fått föra en hård kamp mot de borgerliga partierna för att lagfästa vissa rättmätiga ledigheter för arbetstagare. Vid fjolårets arbetsmarknadspolitiska debatt hade vi en omfattande diskussion med de borgerliga företrädarna om deras planer att urholka anställningsskyddet för arbetstagare. Då förnekade man framför allt från centerpartiet att man skulle ha planer på en revidering av lagen om anställningsskydd i negativ riktning för arbetstagare. Men i regeringsdeklarationen från den nu sittande regeringen kan vi konstatera att det nu står inskrivet att man skall göra en översyn av LAS i syfte att åstadkomma större möjligheter för visstidsanställningar och provanställningar. I ett sådant samhällsklimat kan det kanske anses förmätet av oss socialdemokrater att föreslå, som vi har gjort i vår reservation nr 11, att arbetstagarna skall få rätt till tjänstledighet för att pröva ett nytt arbete. Utskottsmajoriteten orerar i sina kommentarer till vårt motionskrav om att ett införande av denna rätt till tjänstledighet skulle kunna skapa problem för de vikarier som måste anställas. Man sträcker sig dock så långt i sin skrivning att man anser sig kunna acceptera att det kan finnas motiv för den av oss begärda rätten till tjänstledighet, om en arbetsgivare planerar att avveckla sin verksamhet. Men man tycker ändå att problemet bör kunna lösas avtalsvägen. Herr talman! Hade det varit möjligt att träffa uppgörelse avtalsvägen, skulle vi självfallet inte ha motionerat i frågan. Tyvärr kräver den nu rådande situationen att människor som känner sitt jobb hotat måste få visst rådrum att känna sig för i andra jobb på annan ort med alla de omställningsproblem som det kan innebära för den enskilde. Den som vill pröva något nytt jobb bör få denna chans utan att riskera att förlora det jobb han har. Genom att ställa upp på det i propositionen föreslagna omställningsbidraget har vi accepterat att uppsagd personal skall ha möjlighet att övergå till nytt jobb på vissa generösa villkor. Men vad vi därutöver kräver är att anställda inom det privata näringslivet skall ha samma rätt till tjänstledighet för att pröva nytt jobb som gäller för anställda inom det statliga området. Utskottsmajoriteten tycks tro att den har varit generös genom att i betänkandet anföra att man inte vill utesluta ledighet för att pröva nytt arbete, om det sker i samband med att det är aktuellt med en avveckling av ett företag. Detta är redan nu i bruk på arbetsmarknaden, så det är inget nytt inslag. Men vi vill att möjligheten att pröva ett nytt jobb skall vara en realitet för den enskilde utan att denne har ett arbetslöshetshot hängande över sig. Herr talman! Trots att de tre borgerliga partier som vi socialdemokrater har emot oss representerar en grön-blå-orange färgkombination, går det ändå en röd tråd genom deras samfällda agerande. Denna tråd leder till en för dem gemensam inställning om skärpta regler för arbetslöshetsersättning. så fräck i sin skrivning att man säger sig inte kunna blunda för att det ibland betalas ut ersättningar alltför generöst. Detta vill man se över via den utredning som skall behandla frågan om arbetsförmedlingskontrakt. Utskottsmajoritetens skrivning tyder på dålig kännedom om det praktiska innehållet i reglerna för erhållande av arbetslöshetsersättning. De människor som drabbas av arbetslöshet framöver har tydligen att vänta större njugghet från samhället om vi tvingas leva med borgerliga regeringar, oavsett konstellationen. En arbetssökande som erhåller A-kasseersättning har enligt de nu gällande reglerna skyldighet att anta erbjudet arbete som han eller hon kan utföra i mån av sina fysiska krafter och övriga färdigheter. Något behov av att se över tolkningen av reglerna för lämpligt arbete finns således inte, och detta framhåller vi i vår reservation nr 15. Samma inställning ger vi uttryck för i reservation 16, som har tillkommit som en följd av utskottsmajoritetens svar på en motion från centerpartisten Sven Eric Åkerfeldt, som vill ha skärpta krav på att den arbetslöse skall ta anvisat arbete på hemorten. Motionskravet och utskottsmajoritetens skrivning visar även här att det skall bli hårdare tag gentemot de arbetslösa, om de borgerliga får styra arbetsmarknadspolitiken. I motsats till de borgerliga företrädarna vill vi socialdemokrater verka för att den som samhället inte kan erbjuda arbete inte skall straffas med hårdare restriktioner. Den arbetslöse skall ha tillräckligt rådrum vid antagande av arbete, liksom han eller hon skall ha en rimlig ekonomisk ersättning som man kan klara sig på. I reservation 18 vill vi markera att riksdagen under nästa budgetår på nytt bör pröva medelsbehovet för arbetsmarknadsutbildningen. Vi menar att detta kommer att bli nödvändigt om utbildningsbidraget inte skall minska reellt sett. Herr talman! Utöver reservationerna har vi till betänkandet fogat två särskilda yttranden. Det ena gäller länsarbetsnämndernas sammansättning, som aktualiserats i en motion av Anna Wohlin-Andersson, centerpartiet. Hon vill byta ut representanterna för arbetsmarknadens parter i länsarbetsnämnderna mot politiskt valda ledamöter. Sådana förändringar har vi socialdemokrater alltid motsatt oss, och vi vill markera detta i vårt särskilda yttrande. Litet underligt är det här motionskravet om man ser det i förhållande till centerpartiets ställningstagande i fråga om representationen i vissa utbildningsnämnder. I det avseendet ansåg centern häromdagen att både LRF och SHIO borde vara representerade i sådana nämnder. Ett underligt agerande — ena dagen vill man ha in arbetsmarknadsparter i länsnämnderna, andra dagen vill man köra ut dem från andra länsnämnder. Så ofta skall man nog inte byta fot, för då riskerar man inom centerpartiet att trampa ner sig ännu mera i dyn. I utskottsskrivningen hänvisas till att den pågående länsdemokratiutredningen arbetar med olika modeller för representation i länsnämnder. Vi vill markera att någon ändring av representationen för arbetsmarknadens parter kommer vi inte att acceptera, oavsett utredningar. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer i nu föreliggande betänkande.

Herr talman! Som framgår av dagens talarlista, är jag anmäld för ett anförande på 15 minuter. Nu är jag medveten om att vi har brist på tid om vi skall klara ramarna, och jag kommer därför att fatta mig mycket kort. Det kan jag göra därför att huvuddelen av det som jag tänkt ta upp i mitt anförande redan är framfört i debatten. Jag vill instämma i vad de moderata representanterna Alf Wennerfors och Anders Högmark har framfört i kammaren. Men jag vill ta upp en väsentlig fråga och ägna den några minuter, därför att jag är alldeles övertygad om att just den frågan och svaret från socialdemokratin kommer att vara avgörande för våra möjligheter att på ett effektivt och för människorna riktigt sätt använda de begränsade resurser som vi i framtiden kommer att kunna ställa till arbetsmarknadspolitikens förfogande. Sten Svensson och jag väckte under den allmänna motionstiden en motion som gäller den framtida organisationen av arbetsmarknadsverket. Den motionen behandlas i det föreliggande betänkandet från arbetsmarknadsutskottet. Motionen innehåller vad vi tycker vara en del nya tankar kring hur vi skulle kunna organisera och administrera arbetsmarknadspolitiken här i landet. Vi tror att det är nödvändigt med nya tankar. Vi har nämligen, och det är väl alla medvetna om, inte tillgång till samma resurstillväxt under 1980-talet som vi hade under 1960 och 1970-talen. Därför måste vi försöka klara effektiviteten i arbetsmarknadspolitiken genom bättre använda resurser. Det kan vi endast göra om vi tillåter oss att tänka nya tankar. Låt mig bara för att få det fäst i kammarens protokoll återge några väsentliga punkter i motionen och på det sättet beskriva vari de nya tankarna består. Vi tar i ett antal punkter upp tänkbara arbetshypoteser för den kommande utredningen om arbetsmarknadsverkets organisation och verk samhet. De viktigaste av dessa är följande: 1. AMS centrala organisation krymps kraftigt till förmån för den regionala och lokala verksamheten. En långtgående decentralisering av besluten ut till de regionala enheterna genomförs. Arbetsmarknadsdepartementet får utökade funktioner vid fördelning av medel till de regionala organisationerna. 2. Huvudmannaskapet för den regionala och lokala förmedlingsverksamheten och korttidsutbildningen inom AMU överförs till stiftelser ägda av stat, kommun och arbetsmarknadens parter. Parterna ges ett direkt ansvar för drift och verksamhet i stiftelserna. Även arbetsmarknadsinstituten och åtgärder i övrigt för handikappade bör fogas in i denna organisatoriska ram. Finansiering sker genom statliga och kommunala bidrag men även med förmedlingsavgifter. 3. ”Arbetsförmedlingsmonopolet” ses över, och möjligheter för alternativa huvudmannaskap öppnas. Särskild uppmärksamhet ägnas sådana yrkesområden där arbetsförmedlingen erfarenhetsmässigt visat sig ha svårt att uppfylla de arbetssökandes och arbetsgivarnas krav. Detta är huvudpunkterna i motion 1440 av mig och Sten Svensson. När den behandlades i utskottet visade det sig omedelbart att man, speciellt från socialdemokratiskt håll, ville ha väldigt hårda skrivningar mot den, och man försökte antyda att innehållet på något sätt skulle strida mot svensk arbetsförmedlingslagstiftning och de av Sverige ratificerade berörda ILO konventionerna.

Om ni inte gör det, tycker jag att vi kan ägna några minuter åt att få förklarat för oss på vilka punkter det icke skulle vara möjligt att under de här förutsättningarna genomföra de intentioner som finns i motion 1440. Låt mig slutligen, herr talman, ta några rader ur mitt skrivna anförande; jag vill låta dem så att säga vila över den här diskussionen. Man kan gå långt tillbaka i historien och där många gånger finna hur gamla och nya tankar bryts mot varandra. Det är oftast så, att de nya tankarna segrat, och det har de gjort därför att de är utformade utifrån dagsaktuella problem och inte från problem som varit dominerande århundraden eller årtionden tidigare.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
Herr talman! Vi håller inte med moderaterna om att förslagen i den här motionen ryms inom den lagstiftning vi har i dag. Det har vi förklarat i 6 Riksdagens protokoll 1980/81:158-159 utskottet, i vår reservation, i debatten här i dag och många gånger tidigare.
Herr talman! Jag vill ta mig friheten att citera några rader från en auktoritativ källa på det här området för att höra om Anna-Greta Leijon vill kännas vid dem eller inte. I ett referat av vad svensk arbetsförmedlingslagstiftning innehåller skrivs följande: ”Den offentliga arbetsförmedlingen har inte monopol på arbetsförmedling. Enskild arbetsförmedling regleras i lagen med vissa bestämmelser om arbetsförmedling .” ”Enligt arbetsförmedlingslagen får arbetsförmedling inte bedrivas i förvärvssyfte . Arbetsförmedling mot självkostnadsersättning får bedrivas efter tillstånd av AMS . Tillstånd får inte ges till enskild person . Det är i regel organisationer eller föreningar som har fått tillstånd . AMS fastställer maximiavgifter och meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verksamheten . Tillstånd kan återkallas . Avgiftsfri förmedling får bedrivas utan tillstånd men anmälan om verksamheten skall göras till AMS .” ”Sistnämnda år” — alltså 1949 — ”antog ILO ett förslag till reviderad konvention angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer. Den reviderade konventionen innebär en uppmjukning i olika hänseenden av 1933 års konvention. Den främsta skillnaden är att den reviderade konventionen ger möjlighet för medlemsland att anta antingen del II i konventionen, som föreskriver successivt avskaffande av avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer med vinstsyfte samt reglering av övriga förmedlingsbyråers verksamhet, eller del III som reglerar arbetsförmedlingsbyråers — även vinstsyftande byråers — verksamhet. I del II, som närmast motsvarar 1933 års konvention, anges ingen bestämd tid för avskaffande av byråer med vinstsyfte. Däremot finns där bestämmelser som medger avvikelse från principen om avskaffande av vinstsyftande förmedling. —-—-- Beslut om avvikelse i enlighet med dessa föreskrifter kan — till skillnad mot vad som gällde enligt 1933 års konvention — innebära att också nya vinstsyftande byråer får inrättas. Sverige ratificerade 1949 års konvention år 1950 och antog därvid bestämmelserna i del II.” Detta är alltså den ILO-konvention som reglerar våra möjligheter att förändra vår arbetsförmedlingsverksamhet här i landet. Jag vill återupprepa min fråga: Finns det utifrån dessa citat, Anna-Greta Leijon, någonting som hindrar ett genomförande av de intentioner som finns tecknade i motion 1440? En eventuell tystnad som svar kommer jag att tolka som att socialdemokraterna inte längre kan vidhålla den uppfattning som vi hörde i Anna-Greta Leijons replik.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att kommentera reservationerna nr 14, 17, 24, 25, 26 och 27. I flera av de socialdemokratiska motionerna har vi betonat vikten av ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Betydande delar av vår arbetskraft finns bland medelålders och äldre kvinnor. Enligt jämställdhetskommitténs rapport Kvinnors arbete finns det ca 170 000 hemarbetande kvinnor över 50 år som vill komma ut på arbetsmarknaden. Bristande tillgång på arbetstillfällen gör det svårt för många att få arbete. Otillräcklig grundoch yrkesutbildning i förening med ringa eller ingen arbetslivserfarenhet är hinder som medför stora omställningsproblem. Därtill kommer också bristande självförtroende. Dessa kvinnor är i dag underrepresenterade i den totala grupp människor som får del av de olika arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel som finns för att bryta förvärvshindren. Även tidigare år har vi hänvisat till de lyckade försök som sysselsättningsutredningen och AMS bedrivit för att stimulera äldre arbetssökande till att utnyttja arbetsmarknadsutbildningen. Olika metoder har använts, som vi också nämner i vår partimotion 1433, nämligen utdelning av speciella informationsbroschyrer, information på arbetsförmedlingarna, besök på AMU-center och företag m.m. Eftersom resultaten från försöken varit positiva, anser vi att verksamheten bör vidareutvecklas och prövas i alla delar av landet där den kvinnliga yrkesverksamheten är låg. Tyvärr vill utskottet inte heller i år följa vårt förslag. Det är också förvånande att majoriteten inte är beredd att stödja vårt förslag om att de s.k. BAMU-kurserna skall fortsätta. BAMU-kurserna, dvs. utbildning av anställda inom kommuner och landsting i kombination med beredskapsarbete för dem som ersätter den personal som utbildas, har ända sedan början av 1970-talet utgjort en värdefull inkörsport för många unga flickor till arbetsmarknaden. BAMU-kurserna har framgångsrikt fångat upp unga flickor och ofta haft effekten att de har fått behålla jobbet även sedan ordinarie personal återvänt till sitt arbete. Den borgerliga majoriteten i utskottet hänvisar till att BAMU var krånglig att administrera. Det kan så vara. Men nog skulle man kunna förenkla en krånglig administration utan att för den skull behöva avskaffa något som har visat sig vara ett effektivt sätt att få in svårplacerade grupper på arbetsmarknaden? Den hänvisning till KAFU som görs är inte tillräcklig. Arbetslösheten är särskilt besvärlig för unga flickor. I ett sådant läge får man inte, som utskottsmajoriteten gör, stänga de få framkomliga vägar man hittills har hittat. Ett annat medel som har visat sig vara verkningsfullt när det gäller att få in kvinnor resp. män på icke traditionella yrkesområden är könskvotering vid personalrekrytering som ett villkor för regionalpolitiskt stöd. Jämställdhetskommittén har också utifrån de redovisade positiva erfarenheterna föreslagit att samma typ av könskvotering borde tillämpas på andra former av statliga bidrag, beställningar och stöd till företag. Vi vill att regeringen utreder om det är möjligt att utöka könskvoteringen även vid sådant stöd. Jämställdhetsministern aviserade att detta skulle tas upp i den sysselsättningspolitiska proposition som vi i dag diskuterar. Men så har inte skett. Det är, som vi socialdemokrater också säger i vår reservation, högst anmärkningsvärt att låta ansvarigt statsråd göra utfästelser inom ett område som regeringen sedan inte följer upp i handling. I våra socialdemokratiska motioner presenterar vi även andra förslag som syftar till ökad jämställdhet inom arbetsmarknaden. Förslagen borde kunna tas till vara av den borgerliga regeringen, som i sin proposition använder många vackra ord om jämställdheten utan att komma med några konkreta förslag som leder dit. Herr talman! Kvinnors rätt till arbete och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden står tydligen inte högt i kurs hos den borgerliga regeringen. Det är svårt att i den praktiska politiken spåra några åtgärder åt det hållet. Här i kammaren håller visserligen representanter för folkpartiet och centern anföranden som låter väldigt radikala, men när det gäller att stödja förslag som förverkligar eller åtminstone förbättrar jämställdheten, då är man inte längre beredd att stå för sina radikala åsikter. Vi beklagar detta och hoppas att de i dag skall ha mod att stödja våra reservationer. Det finns förvisso andra hinder för att ta anvisat arbete än bristande yrkesutbildning, ålder och kön, som jag tidigare har berört. Ett för småbarnsföräldrar ibland oöverstigligt hinder är bristen på kommunal barnomsorg. Många föräldrar, framför allt kvinnor, har fått tacka nej till erbjudet arbete och därmed ekonomisk trygghet för att de inte har kunnat ordna lämplig barnomsorg. Dessa föräldrar är inte heller berättigade till någon arbetslöshetsersättning. Vi är några socialdemokrater som under flera år motionerat om att ersättning från arbetslöshetskassa bör utgå även i sådana fall där de arbetssökande är förhindrade att ta erbjudet arbete till följd av bristen på kommunal barnomsorg. Våra motioner har tidigare hänvisats till pågående utredning om arbetslöshetsförsäkring, den s.k. ALF-utredningen. I år, när utredningen har presenterat sina förslag utan att lösa just dessa problem, avvisar utskottet vår motion med att det är en barnomsorgsfråga och inte en arbetsmarknadspolitisk fråga. I fjol höst, när jag också talade för en motion med liknande innehåll, nämnde jag några exempel för att belysa hur hårt småbarnsföräldrar drabbas ekonomiskt, när de på grund av bristande barnomsorg inte kan ta anvisat arbete. Jag tänker i år, på grund av att vi har ont om tid, inte upprepa det jag då sade. Det borde stå klart för var och en här i kammaren att det här handlar om orättvisor och bristande solidaritet. F. ö. kommer Wivi-Anne Cederqvist längre fram i debatten att återkomma till denna motion. Herr talman! Rätten och möjligheten till arbete är en av socialdemokratins viktigaste frågor. Och rätten till arbete gäller inte bara de friska och starka utan också dem som av olika skäl har en svag ställning på arbetsmarknaden. För några år sedan genomförde Lars Ulvenstam en intervjuserie med äldre människor. Han bad dem berätta om sina liv. Alla berättade om sina jobb. Fråga gamla människor om deras liv, och de kommer att berätta om sina jobb, säger Lars Ulvenstam i slutet av sin bok. Att ha ett arbete är inte bara en fråga om fö ning — den kanske kan ordnas ändå — utan det har med den mänskliga värdigheten att göra. Det är i hög grad genom arbetet som vi uppnår social gemenskap med andra. Den som ställs vid sidan om arbetsmarknaden kommer också lätt i utkanten av gemenskapen. Har vi detta perspektiv på sysselsättningen, bör vi också vara beredda att vidta alla åtgärder som kan underlätta för de svaga grupperna på arbetsmarknaden att få del i arbetsgemenskapen. Jag ber, herr talman, i all korthet att få kommentera några av de ytterligare reservationer som vi har avgivit i syfte att nå ännu en bit mot målet att ge alla möjligheter till ett arbete. Både utskottsmajoritet och reservanter anser att de hittillsvarande resultaten varit otillfredsställande när det gällt att med hjälp av främjandelagen och anpassningsgrupperna hävda de äldres och handikappades ställning på arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten redovisar att arbetsmarknadsverket under det senaste året ökat ansträngningarna att med stöd av främjandelagen påverka arbetsgivarnas rekryteringspolitik. Resultatet har varit positivt, och verksamheten skall fortsätta. Vi uppfattar också denna verksamhet som positiv, men anser inte att dessa åtgärder är tillräckliga för att snabbt nog ge ett önskvärt resultat. Vi föreslår därför att främjandelagen skall skärpas och att arbetsgivarnas ansvar klarare fastställs när det gäller skyldigheten att bereda sysselsättning åt arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga. Vi anser vidare att anpassningsgruppernas verksamhet i ökad omfattning skall inriktas på att bereda anställning åt personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Vi vill att detta skall ges regeringen till känna och utgöra riktlinjer för regeringens arbete med de omnämnda frågorna. I vår motion nr 1433 har vi föreslagit införandet av rehabiliteringslön till unga personer för vilka förtidspension kan bli aktuell. Vi har vidare föreslagit en mer flexibel utformning av förtidspensioneringen, och vi har föreslagit att möjligheterna till vilande förtidspension prövas. I anledning av motionen konstaterar utskottet att det framlagda förslaget till vilande förtidspension skapar erforderliga möjligheter till ekonomisk grundtrygghet medan rehabiliteringsinsatser pågår. Det är enligt vår mening som reservanter så angeläget — ur samhällsekonomiska men framför allt ur humanitära aspekter — att möjligheterna till rehabilitering tillvaratas att man inte bör avstå från några ansträngningar för att nå detta resultat. Förslaget om vilande förtidspensionering är en förbättring härvidlag. Men det är också känt att unga förtidspensionärer ofta betraktar förtidspensioneringen som ett slutgiltigt uttryck för att de ställs vid sidan av möjligheterna till ett yrkesverksamt liv. Förtidspensioneringen kan därför verka onödigt passiviserande även om den är vilande. En rehabiliteringslön i stället för förtidspension skulle kunna få gynnsamma effekter inte minst ur psykisk synpunkt och därmed underlätta rehabiliteringsarbetet. Enligt vår mening finns det mot den här bakgrunden och med hänsyn till att det är en svår fråga anledning att utreda frågan om rehabiliteringslön. I våra reservationer 26 och 27 behandlas dels åtgärder för att åstadkomma en solidarisk personalpolitik, dels den skyddade verksamhetens inriktning. Flera av oss har redan i dag betonat vikten av att ingen utestängs från rätten till arbete och av att det förs en politik för ökad anpassning av arbetskraften till människors olika förutsättningar. Detta har vi vidareutvecklat i vår motion 1433 och även i motion 2106, där vi påpekat att om åtgärder vidtas bör detta också få konsekvenser för den skyddade verksamheten, så att en stor del av dem som i dag är sysselsatta där kan erbjudas arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Vi vill att regeringen skall ges till känna vad vi anfört i dessa reservationer. Vi beklagar att utskottsmajoriteten, som i långa stycken förklarar sig dela våra uppfattningar, ändå avslagit våra motioner och inte vill att regeringen skall ges till känna viktiga synpunkter på arbetsmarknadspolitikens utformning. Herr talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till våra reservationer 14, 17, 24, 25, 26 och 27 liksom till de övriga socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen om utbildningsinsatser för medelålders och äldre kvinnor berör något som egentligen normalt skall höra till arbetsförmedlingens arbetsuppgifter. Det hör till jämställdhetsarbetet. Man arbetar med attitydpåverkan, man samlar arbetssökande, man går ut med information och man inbjuder till information. Detta förekommer ju på de flesta arbetsförmedlingar. När det gäller BAMU vill jag säga att även om detta inte finns nu, finns möjligheten fortfarande kvar till utbildning fört.ex. vårdpersonal — det är ju arbetsgivarens ansvar. Samtidigt finns det möjligheter att ordna beredskapsarbeten för ungdomar över 18 år. Det kan man koppla ihop, och det kan ske på ett administrativt ganska enkelt sätt. Vi är helt överens om att det behövs ökade arbetsmöjligheter och fler arbetstillfällen för de äldre kvinnorna. Låt mig här bara påminna om glesbygdsstödet, som gör en hel del gott därvidlag. Beträffande det krav på minst 40 26 kvinnor som nu gäller för att regionalpolitiskt stöd skall kunna utgå, sade Marianne Stålberg att socialdemokraterna vill ha en utredning. Har ni någon idé om vilka statliga stöd som ni har tänkt på när ni har funderat över detta? Det är möjligt att det är något att ta fasta på i framtiden. Jag vill gärna säga att jag personligen känner stor sympati för tanken att brist på kommunal barnomsorg som hinder för att ta ett anvisat jobb skall medege rätt till arbetslöshetsersättning. Jag hoppas verkligen att det — även om det har sett mörkt ut under många år — kan komma ett förslag så småningom.
Herr talman! Det förvånar mig att Eva Winther nu är så undrande över vad vi menar med denna utökning av könskvoteringen i det regionalpolitiska stödet så att det skulle kunna fungera på liknande sätt som när det gäller annat statligt stöd och andra statliga beställningar. I den debatt som vi hade i fjolom precis samma fråga sade Eva Winther att man inom regeringen skulle se på den och att det skulle komma förslag i den sysselsättningspolitiska propositionen, vilket jämställdhetsministern Karin Andersson hade aviserat. Det har emellertid inte kommit några sådana förslag, och då har Eva Winther plötsligt blivit väldigt förvånad. Men vi har sagt, precis som jämställdhetskommittén, att man när det gäller alla stöd som ges till företag bör pröva om det inte är möjligt med könskvotering, eftersom arbetsmarknaden för kvinnorna ser ut som den gör. I fråga om BAMU och de äldre och medelålders kvinnorna är jag medveten om att det, som Eva Winther säger, är möjligt att redan i dag tillgodose detta krav. Som vi har framhållit under många år, bedrivs inte verksamhet av detta slag, och därför tycker vi att regeringen skall ta de initiativ som vi har föreslagit i reservationen på denna punkt och även i våra motioner. Samma sak gäller BAMU. Om nu Eva Winther tycker att det här är så angeläget, förstår jag inte att hon inte kan tillstyrka vårt förslag om utökning av BAMU -— en verksamhet som man vet har varit lyckad.
Herr talman! Jag är inte alls förvånad när det gäller det här förslaget om statligt stöd. Jag efterlyste bara om ni hade några idéer om vad det skulle röra sig om för statligt stöd, och det har Marianne Stålberg redovisat. I betänkandet har vi framhållit att statsrådet Karin Andersson i sin skrivelse om riktlinjer för det fortsatta jämställdhetsarbetet säger att det bör vara en uppgift för jämställdhetsombudsmannen att särskilt följa de företag som får någon form av statligt stöd, så att de aktivt arbetar för att främja en jämn fördelning av män och kvinnor i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. Vi tycker att vi på detta sätt har en bevakning av verksamheten. När det sedan gäller BAMU tycker jag faktiskt att det hela fungerar ändå, utan BAMU-kurserna. Principen finns, och det går alldeles utomordentligt att ordna utbildning för personalen och även att sätta in vikarier i samband med beredskapsarbeten.
Herr talman! Det är nog gott och väl att jämställdhetsombudsmannen skall följa det här. Men vi vet att det, med den tröghet som i dag föreligger när det gäller för kvinnorna att komma in på arbetsmarknaden, inte räcker med det man här har talat om, utan det krävs riktade insatser. Därför tycker vi att det är lämpligt att regeringen ser på saken och lägger fram förslag till riksdagen.

Herr talman! Jag kommer huvudsakligen att uppehålla mig vid de arbetshandikappades situation på arbetsmarknaden. Rätten till arbete har på senare år dominerat den sysselsättningspolitiska debatten. Synen på arbetet som en social funktion, som en förutsättning för människans välbefinnande, som ett kriterium på människovärde har varit riktmärken för de senaste årens mycket höga sysselsättningspolitiska ambitioner. För många som står utanför arbetsmarknaden och som av olika skäl inte klarar ett arbete innebär denna fokusering av arbetet som ett mått på människovärde ytterligare ett bevis på deras oförmåga. Utan att förringa arbetets värde och utan att ifrågasätta rätten till arbete för dem som vill och kan arbeta bör vi inse att människovärdet inte är avhängigt av det förvärvsarbete en person har eller inte har. Människovärde är mycket mer än så. Vad vi gärna förtiger är att med rätten till arbete följer också en skyldighet att efter bästa förmåga utföra det arbete man åtagit sig. Arbetets ekonomiska funktion är inte heller längre självklar. Ändå är arbetet en av hörnstenarna i vårt ekonomiska system. Arbetet måste till för att ge de enskilda människorna försörjning, för att vårt ekonomiska system skall fungera och för att samhället skall fungera. Arbetet är avhängigt av den ekonomiska utvecklingen. Arbetet medverkar också till den ekonomiska utvecklingen. Arbetet måste utföras i konkurrens med andra länder. Sverige är ett litet, starkt exportberoende land. Om vi skall kunna hävda oss i konkurrensen med andra länder, får kostnaden för arbetet inte bli högre än att den kan uppvägas av de andra faktorer som påverkar den totala prisbildningen, dvs. produktiviteten måste öka i en sådan takt att lönekostnadsökningen hela tiden kompenseras och konkurrensförmågan upprätthålls. Långtidsutredningen visar hur ”den svenska modellen” medverkade till den lyckosamma ekonomiska utvecklingen fram till slutet av 1960-talet. Den solidariska lönepolitiken tvingade fram en snabb strukturomvandling av industrin. Denna underlättades av den Rehnska arbetsmarknadspolitiken, som var inriktad på att åstadkomma den yrkesmässiga och geografiska rörlighet som krävdes för att strukturomvandlingen skulle komma till stånd. Bl. a. kom den offentliga sektorn att fungera som katalysator för den arbetskraft som inte längre kunde sysselsättas i industrin. Förutsättningarna för denna politik förändrades under slutet av 1960-talet och 1970-talet. Tillväxten av världshandeln har minskat samtidigt som svensk industris tidigare konkurrensfördelar inte längre föreligger på samma sätt som förut. Men vi har inte dragit de nödvändiga slutsatserna av denna utveckling. Det har blivit allt svårare för industrin att på en krympande marknad kompensera de ständigt ökande kraven från arbetstagarna och samhället. För att överleva har företagen tvingats till produktivitetshöjande åtgärder, och kraven på arbetskraftens kompetens och effektivitet har ökat. Samtidigt har arbetstagarna ställt ökande krav på trygghet och förmåner i anställningen och har därmed bidragit till dels en större belastning på lönsamheten, dels en ökad tröghet på arbetsmarknaden. Lagen om anställningsskydd, en generös ledighetslagstiftning, större sociala krav och krav på arbetsmiljön är alla angelägna och i och för sig önskvärda förmåner och krav, men de leder till en ökad belastning på företagens konkurrenskraft. Denna utveckling har medfört större svårigheter för nytillträdande att komma in på arbetsmarknaden. Den har medfört ökande svårigheter för arbetshandikappade och äldre. De som blivit arbetslösa efter företagsnedläggningar har fått allt svårare att finna nytt arbete. Den som på sin gamla arbetsplats fungerade bra i en invand miljö trots ett, kanske under många arbetsår förvärvat, handikapp finner att det inte går att få nytt arbete. Kraven på företagen är sådana att det inte finns några marginaler för att anställa personer som inte är fullt arbetsföra. Det skulle kunna innebära att företagets och därmed hela arbetsstyrkans framtid sattes på spel. De många lättare sysslor av handräckningsoch servicetyp som tidigare fanns och som utgjorde en tillflykt för dem som inte längre orkade med ett tungt arbete, har i stor utsträckning rationaliserats bort. Sysselsättningen i industrin har minskat kraftigt under 1970-talet. Den offentliga sektorn har svarat för tillväxten räknat såväl i antal sysselsatta som i arbetsvolym. Trots detta är det i stor utsträckning den privata sektorn som ställt upp med arbetstillfällen för arbetshandikappade. Samhällets krav och insatser har huvudsakligen riktat sig till industrin. Sysselsättningsutredningen konstaterade de svårigheter som föreligger att placera arbetshandikappade inom den offentliga sektorn. Utskottet redovisar i sitt betänkande att anpassningsgrupperna inom den statliga sektorn har låg aktivitet. Detta har uppmärksammats av regeringen, som har låtit statens arbetsmarknadsnämnd utarbeta riktlinjer för att aktivera verksamheten och för att öka antalet arbetshandikappade inom den statliga sektorn. Enligt långtidsutredningens alternativ 1 behöver industrins arbetsstyrka öka med drygt 60 000 personer under första hälften av 1980-talet. Samtidigt konstaterar utredningen att den ekonomiska tillväxten måste komma till stånd genom en ökad arbetsproduktivitet. Detta illustrerar de svårigheter den konkurrensutsatta sektorn har då det gäller att sysselsätta icke fullt arbetsföra personer. AMS har träffat avtal med ett antal offentliga arbetsgivare, däribland SJ, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, försäkringskassorna samt bankerna, om intensifierad verksamhet inom anpassningsgrupperna. För att öka sysselsättningen av arbetshandikappade är det nödvändigt att den icke utlandskonkurrerande delen av arbetsmarknaden tar en större del av ansvaret. Inom denna sektor finns en stor potential. Propositionen aviserar en utredning om arbetsförmedlingskontrakt, dvs. en arbetsgivare skall kunna träffa avtal med arbetsförmedlingen om att ställa ett visst antal platser till förfogande för svårplacerad arbetskraft och befrias i gengäld från en särskild avgift, alternativt påförs en sådan, om platser inte ställs till förfogande. Jag vill understryka vikten av att företagen inte åläggs nya pålagor som ytterligare höjer prisnivån och försämrar våra konkurrensmöjligheter. Det kan också ifrågasättas om direkta eller den här typen av indirekta tvångsåtgärder är de rätta för att skapa den positiva attityd inne i företaget, inte minst bland arbetskamraterna, som krävs för att en arbetshandikappad skall bli mottagen på en ny arbetsplats på ett sådant sätt att verkliga möjligheter skapas för en varaktig placering. Men detta får den aviserade utredningen titta på. Det är emellertid önskvärt att den reguljära arbetsmarknaden så långt möjligt öppnas för arbetshandikappade. Det krävs ändrade attityder för att skapa arbetsplatser där handikappades arbetsförmåga kan tas till vara. Det krävs generösa statliga stöd för att kompensera de merkostnader som uppkommer. Propositionens förslag att förhöjt lönebidrag skall kunna utgå inte bara till ungdomar under 25 år med svårt arbetshandikapp utan även till äldre handikappade då de övergår från skyddat arbete till arbete på den reguljära arbetsmarknaden är ett gott tillskott till de stödinsatser som redan finns. Däremot anser jag att den skärpning av främjandelagen som socialdemokraterna efterlyser i sin reservation nr 24 snarast riskerar att öka motsättningarna och försvåra handikappades anpassning på arbetsmarknaden. Det arbete som arbetsmarknadsverket påbörjat för att påverka arbetsgivarnas anställningspolitik har givit positiva resultat, och det är viktigt att detta arbete fortsätter på ett sådant sätt att ett förtroendefullt samarbete skapas mellan arbetsförmedlingarna och arbetsgivarna. Det är också viktigt att arbetstagarna och deras organisationer aktivt medverkar i försöken att placera handikappade i reguljärt arbete. I en situation med minskad ekonomisk tillväxt och ökande svårigheter på arbetsmarknaden kommer solidariteten mellan olika grupper att sättas på prov. Vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att uppnå önskat resultat får emellertid den utredning som skall utreda frågan om arbetsförmedlingskontrakt se närmare på. För att bereda arbete åt handikappade som inte kan sysselsättas på den reguljära arbetsmarknaden bildades stiftelsen Samhällsföretag, som övertog de tidigare verkstäderna för skyddat arbete. Under det dryga år som stiftelsen har varit verksam har det framförts omfattande kritik mot stiftelsen för illojal konkurrens om såväl order som personal. Samhällsföretags verksamhet är en dyrbar form för sysselsättning av arbetshandikappade. Det är därför angeläget att utplaceringen av arbetshandikappade från Samhällsföretag till den reguljära arbetsmarknaden kan skei betydligt större omfattning än vad nu är fallet. F. n. är det bara 1 20 som Proposition 126 aviserar en begränsad översyn av Samhällsföretags verksamhet, och utskottet hänvisar till att de synpunkter i detta avseende som framförs i motion 144 av Allan Åkerlind och Görel Bohlin och i motion 824 av Gullan Lindblad och Margareta Gard kommer att beaktas i detta arbete. Vid Samhällsföretags bildande fick stiftelsen också i uppgift att svara för verksamheten vid verkstäderna för industriella beredskapsarbeten. I motion 1833 av Per Unckel påpekas det olämpliga i att Samhällsföretag i dessa verkstäder sysselsätter personer av andra skäl än nedsatt arbetsförmåga. Utskottet delar motionärernas uppfattning att skyddat arbete i princip inte skall komma i fråga för personer som är arbetslösa av i huvudsak renodlade arbetsmarknadsskäl. Någon regionalpolitisk roll skall alltså de skyddade verkstäderna inte spela. Under en övergångstid kommer det dock att vara nödvändigt att bedriva verksamheten i huvudsak i nuvarande former. Propositionen anvisar bl.a. investeringsmedel för att påskynda en övergång till verkstäder för skyddat arbete. I Samhällsföretags konstruktion ligger en inbyggd konflikt mellan dels kravet att med stöd av allmänna medel sysselsätta personer som på grund av handikapp inte kan sysselsättas på den reguljära arbetsmarknaden, dels kravet på effektivitet och affärsmässighet. Samhällsföretag måste i sitt val av produkter och konkurrensmedel och vid prissättningen agera så att företag med likartad produktion inte utsätts för en diskriminerande konkurrens. Samtidigt måste Samhällsföretag finna avsättning för sina produkter. Det är naturligt att företag som inte kan täcka sina underskott med allmänna medel och som inte kan påräkna statliga pengar för arbetsmiljöförbättringar och investeringar upplever Samhällsföretags konkurrens som snedvridande och otillbörlig. Motion 1421 tar upp de metoder som Samhällsföretag genom Samhall AB använder i sin marknadsföring. Här som på andra områden är det givetvis väsentligt att Samhällsföretag agerar på ett sådant sätt att konkurrenterna inte får uppfattningen att stiftelsen med statliga medel kan göra kraftigare marknadsföringssatsningar än vad som skulle vara möjligt för ett företag som arbetade enligt normala företagsekonomiska principer. De satsningar som görs skall givetvis stå i proportion till den förväntade försäljningsvolymen. I andra sammanhang har också Samhällsföretags lönesättning upplevts som ett otillbörligt konkurrensmedel. På vissa orter betalar Samhällsföretag högre löner än ortens företag med likartad produktion. Enligt uppgift har 10 20 av de anställda inom verkstadsindustrin löner som ligger under den lön Samhällsföretag betalar efter ett års anställning. Detta medför inte bara att anställda i Samhällsföretag inte gärna går över till andra företag. Det medför också att Samhällsföretag direkt konkurrerar om viss arbetskraft. Det kan ifråg lämpligaste formen för en verksamhet som är så starkt decentraliserad och diversifierad som Samhällsföretag. Jag vill i detta sammanhang också ifrågasätta kravet att de som sysselsätts vid Samhällsföretag skall arbeta minst halvtid. Det tycks vara ett krav som tillkommit mer för att uppfylla fackliga ambitioner än för att tillgodose de ttas om ett centralt avtal av den typ som träffats är den handikappades behov. Givetvis bör det i Samhällsföretags verksamhet inte byggas in hinder av det här slaget för handikappade att arbeta efter måttet av sin förmåga. "Det är ett oavvisligt krav att Samhällsföretag arbetar på ett sådant sätt att dess verksamhet inte upplevs som ett hot av andra företag som arbetar inom samma områden. Det samrådsorgan som har bildats av Samhällsföretag, Sveriges industriförbund, SHIO och Svenska handelskammarförbundet bör kunna fylla en funktion då det gäller att kontrollera att spelreglerna följs. Utskottet utgår också från att hithörande frågor kommer att tas upp i den aviserade översynen av Samhällsföretags verksamhet. Översynen bör enligt min uppfattning leda till klara riktlinjer för hur Samhällsföretag skall arbeta för att fylla det syfte riksdagen avsåg då stiftelsen bildades och för att förhindra att illojal konkurrens uppstår. Från moderat håll utgår vi ifrån att översynen resulterar i konkreta förslag till åtgärder. Jag skall här ta upp frågan om inrättandet av ett särskilt institut för metodutveckling, forskning och personalutbildning, som tidigare varit föremål för riksdagens ställningstagande vid två tillfällen. Propositionen föreslår nu att riksdagens beslut om ett sådant institut inte skall verkställas, med hänsyn till det statsfinansiella läget. Ökade insatser för invandrare i Storstockholmsområdet bör i stället komma till stånd. Däremot bör AMS få inrätta de 15 tjänster som krävs för att kunna fortsätta verksamheten vid det nuvarande Ami-kansliet. Utskottet delar den uppfattning som kommer till uttryck i propositionen, och det tidigare beslutade centrala institutet bör således icke komma till stånd. Riksdagen har tidigare i olika sammanhang uttalat att nytillkommande statlig verksamhet skall lokaliseras utanför Storstockholmsområdet, och regeringen bör därför vara oförhindrad att pröva den framtida lokaliseringen av de 15 tjänsterna vid AMS. Jag utgår ifrån att en sådan prövning sker. Under rubriken Arbetsmarknadsinstitut erinrar utskottet om att de privata psykologiska instituten inordnats i arbetsmarknadsinstituten. Från moderat håll reserverade vi oss mot detta, och utvecklingen har visat att våra farhågor har mer än väl besannats. Vi avser därför att återkomma till den frågan under nästa riksmöte. Jag började mitt anförande med att framhålla arbetets betydelse för den enskildes och för samhällets ekonomi. En väl balanserad samhällsekonomi och ett lönsamt näringsliv är och förblir den bästa garanten för hög sysselsättning. Det är också den bästa garanten för att bereda alla grupper på arbetsmarknaden sysselsättning. I tider med god ekonomisk tillväxt är det lätt att visa solidaritet. Genom att man ger de svaga grupperna i samhället en något större andel av tillväxten än övriga kan deras situation successivt förbättras. I tider med låg tillväxt eller med stagnation krävs för att förbättra de svaga gruppernas situation att de starkare ger en del av det de redan har eller åtminstone nöjer sig med oförändrad nivå. Då ställs solidariteten på prov. I reservation 26 hänvisar socialdemokraterna till sitt program för solidarisk personalpolitik. I socialdemokratisk tappning betyder det ytterligare pålagor på företagen. Socialdemokraterna försöker skapa illusionen av att någon annan betalar. Men det finns inte någon annan som betalar. Det finns bara helt vanliga arbetare och tjänstemän som via skatterna eller priserna på de varor de köper får betala. I den rapport om solidarisk personalpolitik som LO nyligen presenterat konstaterar man att det sociala ansvaret inte ensidigt kan läggas på företagen. Också de fackliga organisationerna måste vara beredda att ta ett större socialt ansvar, vilket bl.a. kan komma att ställa ökade krav på solidariteten från medlemmarnas sida. Ja visst! Det är ju så det måste vara. Solidaritet kan inte delegeras. Herr talman! Jag yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i utskottets betänkande nr 21 på alla punkter.

Herr talman! Utskottet tar i sitt betänkande upp problemen med att nå de politiska målen när det gäller full sysselsättning. Man konstaterar att den ekonomiska situationen försvårat möjligheterna att nå dessa mål. Det fungerar ju tyvärr så att en dålig ekonomisk utveckling ökar behovet av och minskar resurserna till kraftfulla insatser och åtgärder. En annan liknande effekt är att det som regel är de sysselsättningssvaga områdena som drabbas först och hårdast. Det är därför viktigt att insatserna blir så effektiva som möjligt och ges en sådan inriktning att den framtida sysselsättningen befrämjas — liksom att de sysselsättningssvaga områdena prioriteras. I riktlinjerna för den framtida politiken framhålls att arbetslöshetsproblemen i första hand bör lösas på den öppna arbetsmarknaden, vilket är en nödvändighet med tanke på det begränsade utrymme som den offentliga sektorn kan och kommer att kunna erbjuda. Detta gäller inte minst i de kommuner där befolkningsoch skatteunderlaget minskar. Man betonar också det nödvändiga i att insatserna effektivt medverkar till att återställa den samhällsekonomiska balansen. De framlagda förslagen får därvid ses som angelägna förändringar och som en anpassning till denna inriktning. I utskottets analys av utvecklingen på arbetsmarknaden konstateras att samtidigt som antalet sysselsatta ökat har en förskjutning skett mellan de olika näringsgrenarna på så sätt att industrisysselsättningen minskat och en kraftig ökning ägt rum i den offentliga sektorn. En annan tendens är att det är framför allt ungdom och kvinnor som svarar för flest arbetslösa. Denna utveckling har lett till att nya former för åtgärder satts in — åtgärder som i kostnad per dagsverke varit gynnsamma men som inte gett de bestående effekter som varit önskvärda. Tidigare talare har i sina anföranden tagit upp och kommenterat merparten av de reservationer och motioner som avlämnats angående arbetsmarknadspolitiken, varför jag har kortat ner mitt anförande och skall inskränka mig till att beröra frågan om beredskapsarbetenas inriktning. Frågan har aktualiserats i flera motioner, bl.a. av Börje Hörnlund i motion 1814, där han tar upp frågan om ökad användning av beredskapsmedel för produktiva investeringar. Där framhålls nödvändigheten av att alla medel tas till vara när det gäller att få fram ökade arbetstillfällen, liksom att åtgärder vidtas som ger framtida fördelar i form av lägre underhållsoch driftkostnader. Detta kan ske genom att man i högre grad använder beredskapsmedel för investeringsändamål. Det finns fortfarande urusla vägar som drar stora underhållskostnader, där vinsten av lägre underhåll, bättre framkomlighet och förbättrade näringsoch regionalpolitiska förutsättningar mycket väl uppväger de högre dagsverkskostnaderna. Ett annat område som borde vara intressant i detta avseende är den satsning som görs på fjärrvärme och alternativ energiframställning — åtgärder som har god regional spridning och ger stadigvarande framtida arbetstillfällen samt dessutom positivt påverkar både landets och kommunernas ekonomi. Här skulle ett antal exempel på liknande effekter kunna anföras, förutom de i motionerna anförda exemplen. I sitt svar på motionen anför utskottet att det primära syftet med beredskapsarbeten är att ge sysselsättning åt arbetslösa och att inriktningen måste anpassas till vederbörandes förutsättningar. Jag är medveten om dessa problem, men jag tror ändå att det borde vara möjligt och även önskvärt att en större del av beredskapsmedlen än f. n. används tills.k. produktiva objekt. Det kan ju ändå inte vara fel att använda beredskapsmedel till åtgärder som förbättrar samhällets möjligheter till ökad sysselsättning. De särskilda åtgärder för långtidsarbetslösa ungdomar som tas upp i betänkandet med möjligheter till utbildning och provanställning är positiva, liksom förslaget till rekryteringsstöd. Detta bör också leda till en bättre anpassning till näringslivets efterfrågan och behov. Herr talman! Jag har här tagit upp några frågor som jag anser väsentliga när det gäller att använda de arbetsmarknadspolitiska medlen. Centerns representanter i utskottet har reserverat sig på den punkt som gäller starthjälpsbeloppen — reservation 6 — där man föreslår en reduktion. Motivet till detta har Arne Fransson tagit upp, varför jag inte skall gå in på den frågan utan bara instämma i reservanternas yrkande. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 finns en rad socialdemokratiska reservationer fogade. Reservation nr 19 handlar om äldrestöd inom tekoindustrin. Låt mig allra först yrka bifall till den reservationen. Den reservationen har egentligen två beståndsdelar. Den första delen handlar om de fackliga organisationernas inflytande vid beslut om äldrestöd. Den borgerliga majoriteten i utskottet tillstyrker arbetsmarknadsministerns förslag till minskat inflytande för de fackliga organisationerna vid beslut om denna form av stöd. De föreslagna reglerna innebär en omvänd ordning i jämförelse med vad som gäller nu: de tidigare undantagen — tre till antalet — görs till regel. Detta innebär enligt vår uppfattning att arbetsmarknadsministern inte menar något när han i budgetpropositionen säger att organisationerna har använt sitt inflytande på ett ansvarsfullt sätt. Hans konkreta förslag står i bjärt kontrast till de erkännande orden. Vi menar att de fackliga organisationernas inflytande skall bibehållas oförändrat och absolut inte försämras. Därför yrkar jag avslag på utskottsmajoritetens förslag och bifall till reservationen. Tekoindustrin har under de senaste åren kämpat med växande svårigheter. Vi socialdemokrater har år efter år lagt fram förslag som syftat till branschens rätt till överlevnad och utveckling. Gång på gång har branschen och dess tappra anställda blivit svikna. Men dessa människor och hela orter har vägrat att ge upp hoppet om en fortlevnad för svensk tekoindustri. När riksdagen på våren 1979 tog det s.k. 30-procentsbeslutet var det en viktig milstolpe. Det innebar att man beslutade att produktionen i allt väsentligt skulle bibehållas på dåvarande nivå. Men det kvarstod väldigt många frågetecken. Den liberala marknadsekonomin lämnade alltför mycket åt slumpen. Det fortsatta planeringsarbetet, tekodelegationens och alla anställdas arbetsinsatser kan gå till spillo om inget radikalt sker. Den inhemska produktionen är i dag nere i 17-18 96 av tillförseln till den svenska marknaden. Hela bygder förlorar sin enda industrisysselsättning, människor kastas ut i arbetslöshet — markerar sina 450 dagar utan att arbetsförmedlingen har haft ett enda jobb att erbjuda. Tekoindustrin dominerar ofta hela ortens industrisysselsättning, och även om dessa företag kan ha personalbehov, så är de lediga platserna ofta sådana som kräver god yrkesutbildning och teoretisk utbildning. Om en spinnerska t.ex. har friställts efter 36 år i företaget, är det en mager tröst för henne att ett företag fyra mil längre bort behöver en vävlagare eller att ett annat företag på orten söker en dessinatör. Det krävs nämligen sex års utbildning för sådana yrken. För 20 år sedan sysselsatte tekoindustrin 139 000 personer. I dag är motsvarande siffra 42 700. På vissa orter har denna industri helt försvunnit. Situationen på de stora tekoorterna Borås och Mark talar sitt tydliga språk. Beklädnads avd. 7 i Borås hade för tio år sedan drygt 11 000 medlemmar, i dag mindre än 6 000. Beklädnadsavdelningen i Mark hade för tio år sedan ca 5 500 medlemmar, och i dag är motsvarande siffra 4 300 medlemmar. Vi socialdemokrater har lagt fram konstruktiva förslag för att rädda och utveckla den tekoproduktion som fanns i Sverige år 1979. De förslagen har mötts med kalla handen, senast i vår här i riksdagen. I dag har kammaren och alla riksdagskolleger från Sveriges tekoorter en chans att vända på den negativa utvecklingen och ge dem som har att arbeta med branschens framtid en positiv grund och inriktning till deras planeringsarbete. Äldrestödet har haft en mycket stor betydelse för tekoföretagens överlevnad. De framtida insatserna för branschen måste ges offensivare inriktning. Den inriktningen får vi genom att stödja den socialdemokratiska reservationen gällande p. 45 i utskottsbetänkandet. Jag yrkar härmed bifall till reservation 19 och de andra socialdemokratiska reservationerna i betänkandet.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten för att ge några synpunkter på den del i det nu behandlade arbetsmarknadsutskottsbetänkandet som rör det s.k. äldrestödet till tekoindustrin. Denna industris problem diskuterades tidigare i anslutning till näringsutskottets betänkanden 47 och 52. I dag är det de insatser som faller inom arbetsmarknadsutskottets område som vi har att ta ställning till. Låt mig dock innan jag går in på frågan om äldrestödet ändå säga något om dagsläget för svensk tekoindustri, såsom det upplevs i denna industris huvudområde — Sjuhäradsbygden. Under 1970-talet har sysselsättningstillfällena inom teko försvunnit på löpande band. I södra Älvsborg handlar det om ca 10 000 försvunna tekojobb på tio år. Var och en kan förstå vilka påfrestningar för ett områdes arbetsmarknad en sådan förlust av sysselsättningstillfällen innebär, i synnerhet som övrig tillverkningsindustri och serviceverksamhet visar mycket låg tillväxt. Endast omkring en tredjedel av bortfallet har kunnat kompenseras med jobb i andra verksamheter. Man skulle kunna tala om en kontinuerlig ”varvskris”. Under 1979 och första hälften av 1980 dämpades nedgången inom teko något. Det då något ljusare konjunkturläget och det genom devalveringen 1978 förbättrade relativa kostnadsläget för svensk industri betydde mycket, liksom och kanske framför allt äldrestödet, som ju infördes 1977 på förslag av arbetsmarknadsminister Per Ahlmark. Jag tror att man inom tekobranschen ganska allmänt har den uppfattningen att äldrestödet varit den stödform som betytt mest för teko under hela 1970-talet. Och då vill man ändå inte undervärdera vare sig försörjningsberedskapslånen eller lånen för strukturrationaliseringar eller exportstödsåtgärderna. Trots det tillfälligt förbättrade läget under 1979 blev lönsamheten även det året otillfredsställande för många företag. En analys av äldrestödets betydelse, som industridepartementet låtit utföra, visar att två tredjedelar av branschens anställda — drygt 20 000 personer — arbetar i företag som inte skulle klara sig utan det här stödet. Alltsedan hösten 1980 har läget för teko försämrats i betydande grad. Minskad orderingång, försämrat relativt kostnadsläge och ökad importkon kurrens oroar i dag starkt såväl tekoföretagen och deras anställda som kommunala och regionala myndigheter, och varslen om neddragningar ökar. Självfallet växte denna oro när man studerade de nya regler för äldrestödet som budgetpropositionen förordade och då fann att dessa förmodligen skulle medföra att utgående stöd minskade och att hela det beräknade beloppet — 320 milj.kr. — troligen inte skulle nå ut till tekoföretagen. Orsaken till denna minskning torde i huvudsak kunna tillskrivas det förhållandet att de företag som uppfyller kraven för maximalt äldrestöd — 15 90 av lönesumman -— i enlighet med de nya reglerna får ett minskat beräkningsunderlag, eftersom man i lönesummeunderlaget endast får ta med lönekostnaderna för dem som är anställda i företagens produktionsarbete. En stickprovsundersökning som länsstyrelsen i Älvsborgs län gjort visade att man med de nya reglerna skulle kunna få en genomsnittlig minskning av utgående bidrag med ända upp till 15 96. Att man utformat reglerna så att de endast gäller svensktillverkade produkter hälsas med tillfredsställelse. Däremot har man känt en betydande oro för att totalbidraget skall bli lägre än det är innevarande budgetår. Den oron har man bl.a. från Älvsborgs län sökt förmedla till arbetsmarknadsutskottet via olika kanaler. Jag vill därför understryka att det är glädjande att ett enigt utskott uttalat sig för att regeringen kan göra eventuella justeringar så att äldrestödet till teko får den totala omfattning på 320 milj.kr. som anges i budgetpropositionens beräkningar. Stödet är nominellt av samma storleksordning som det är innevarande budgetår, men det innebär naturligtvis realiter en viss försvagning på grund av kostnadsutvecklingen. Som jag tidigare nämnde har inte ens äldrestödet — som genom sin utformning dock verkat ganska generellt — räckt till för att reducera det jämfört med situationen i våra konkurrentländer höga svenska kostnadsläget. Det är nödvändigt att komma ihåg det förhållandet när man i framtiden vill trappa ned detta stöd, som redan då det infördes betecknades som tillfälligt. Både utskottsmajoritet och reservanter är överens om att det successivt bör ersättas med ett mera framtidsinriktat stöd. En satsning på mer offensiva — enligt propositionen och utskottsmajoriteten mer effektivitetsbefrämjande och marknadsstödjande — åtgärder synes både majoritet och reservanter vara överens om. Man är också ense om att nedtrappningen av äldrestödet måste ske successivt och att tekodelegationen skall kopplas in i sammanhanget. Kravet i reservation 19 om ett särskilt tillkännagivande om sättet för den framtida avvecklingen av äldrestödet synes därför närmast överflödigt. Det blir säkerligen besvärligt att finna lämpliga former för att ersätta äldrestödet. Bland det man efterfrågar är någon form av rekryteringsfrämjande åtgärder. Den snabba utslagningen av tekosysselsättningar under de senaste tio åren har gett arbetskraften inom teko en mycket sned åldersfördelning. Inom den närmaste tioårsperioden behöver man inom teko nyrekrytera 10 000 personer på grund av åldersavgång, enligt vad tekoför 7 Riksdagens protokoll 1980/81:158-159 bunden uppger. Stöd till satsning på utbildning, nyrekrytering, rationaliserad produktion och effektivare marknadsföring både i Sverige och utomlands bör ingå i det offensiva stöd till teko som på sikt skall kunna avlösa äldrestödet.

Det är visserligen för tidigt att i dag göra helt säkra förutsägelser om kostnadsläget inom teko för kommande budgetår, men löneutvecklingen inom teko för innevarande år har snarast försämrat branschens internationella konkurrensläge. Vidare bör stödet utformas så att det inte snedvrider marknaden och så att även de mindre företagen kan tillgodogöra sig insatserna. Mindre och medelstora företag besitter i allmänhet en flexibilitet för att reagera på en förändrad marknad snabbare än de större företagen och de har också visat sig mindre känsliga för konjunkturvariationer än många av de större företagen. I stora delar av Tekosverige utgör småföretagen ryggraden i både tekoindustrin och den regionala sysselsättningen. Man kan i och för sig beklaga att svensk teko inte kan stå på helt egna ben. Ändå är det nödvändigt både ur försörjningsberedskapssynpunkt och av arbetsmarknadsskäl att bibehålla tekoindustrin vid minst dagens produktionsnivå. Det torde tyvärr inte vara möjligt utan betydande stödinsatser. De belopp som erfordras för att uppehålla den nuvarande produktionsvolymen ter sig trots allt mycket blygsamma mot de summor som anslagits för att klara sysselsättningen inom andra områden. Det räcker med att exemplifiera med varv, stål och trä. Tekoindustrin får inte sättas på undantag. Därtill är den alltför viktig, både för vår försörjningsberedskap och för sysselsättningen på många orter i vårt land.

Herr talman! Det är alldeles klart att de här 320 miljonerna i äldrestöd för budgetåret 1981 80. Jag tror inte att jag räknar lågt om jag uppskattar att det reella värdet av dessa pengar är ca 25 9o mindre nu. Det framhöll även Wilhelm Gustafsson. Vidare sade Wilhelm Gustafsson i sitt anförande att ett enigt utskott har gjort en skrivning med avseende på oron för att inte hela beloppet 320 milj.kr. skulle komma tekoindustrin till godo. Det är gott och väl att vi har fått en skrivning som tjänar som gardering. Men det är klart att skrivningen kan väcka viss undran, och det skulle vara bra om vi här i kammaren kunde få ett förtydligande av hur en sådan här efterjustering av äldrestödet från regeringens sida kan gå till. Sedan påstod Wilhelm Gustafsson att majoritetsskrivningen och reservationen är så lika att reservationen är onödig.

Herr talman! Jag vill till Lahja Exner bara säga att jag vid läsningen av betänkandet har upplevt det som att det föreligger enighet om att äldrestödet skall avtrappas och att avtrappningen skall ske successivt. Man tycks vara enig om att det skall ersättas av andra stödformer. Man är också enig om att dessa nya stödformer skall ges en mer offensiv inriktning. Utskottet ”förutsätter” att tekodelegationen kopplas in. Reservanterna vill ”tillkännage” att tekodelegationen skall handha planeringen. Jag kan inte finna någon större skillnad, uppriktigt sagt. Sedan utgår jag från att den skrivning utskottet presterat här — som innebär att riksdagen ger regeringen möjlighet att inom ramen för de regler som finns göra vissa modifikationer — också medför att stödet, om så erfordras, kan utgå i full omfattning.

Herr talman! Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har bl.a. inneburit en fortsatt tillbakagång för sysselsättningen inom tillverkningsindustrin. Stagnationen och tillbakagången i industrisysselsättningen är till stor del ett resultat av omfattande sammanslagningar av produktionsenheter och rationaliseringar av produktionen, vilket har möjliggjort ökad produktion utan ökat antal anställda. Under senare år har vi också fått uppleva att hela branscher inom industrin, t .ex. tekoindustrin och varven, drabbats av förändrade marknadsförhållanden, som föranlett nedläggningar och andra former av personalinskränkningar. Beskrivningen av strukturomvandlingen inom svensk industri kan dock inte begränsas till nedläggningar och sammanslagningar av företag. Strukturomvandlingen har också inneburit långtgående rationaliseringar för att göra produktionsenheterna så konkurrenskraftiga som möjligt på världsmarknaden. De nya produktionssystem som växer fram under dessa rationaliseringar kommer bl.a. att medföra en hårt styrd och kontrollerad produktion med extrem arbetsuppdelning i datastyrda processer. Ökad automatisering med hjälp av seriekopplade numeriskt styrda maskiner och robotar innebär t.ex. att den typ av arbete försvinner som nu outbildad arbetskraft, som exempelvis många invandrare, är hänvisade till på grund av bristande språkkunskaper och utbildning. Detsamma gäller vid övergång till produktionssystem med självstyrande grupper eller liknande. Denna form av produktionssystem kan komma att öka kraven när det gäller att kunna läsa, skriva och räkna, krav som kan utestänga många invandrare från dessa jobb. Strukturomvandlingen på den svenska arbetsmarknaden har naturligtvis fått konsekvenser i form av arbetslöshet och ökad utslagning av arbetskraft. Datoriseringen av industriarbetet har som följd att kravet på yrkeskunskaper hos den direkta producenten successivt minskats. I gengäld ökar kraven på anpassbarhet, förmåga att stå ut med monotona och pressande arbetssituationer och liknande egenskaper. Utveckling av yrkeskunnande som har pågått i decennier avbryts, bryts ner i detaljer och överförs till datorer som styr maskinerna. Den ökade mekaniseringsgraden har liknande effekter genom att arbetet bryts ner i detaljer och ingen längre behärskar helheten. Från slutet av 1960-talet har arbetsmarknadsutbildningen i större omfattning använts som arbetsmarknadspolitiskt instrument i den meningen att den fått hjälpa till med att reglera arbetslösheten. Under tider av kraftigt stigande arbetslöshet har AMU-utbildningen också ökat för att sedan minskas igen vid nästa högkonjunktur. Det är knappast klarlagt i vilken utsträckning AMU-utbildning sedan leder till att de utbildade får jobb. Att det är så i ett betydande antal fall är otvetydigt, men det är också så att en stor andel av eleverna får jobb i andra yrken än utbildningsyrket och att många förblir arbetslösa. Detta utgör emellertid ingen avgörande kritik mot AMU-utbildningen som sådan. Självfallet är det så att i valet mellan arbetslöshet och utbildning är utbildning att föredra. Vad som däremot måste diskuteras är frågan om AMU-utbildningens inriktning och innehåll.

AMU-utbildningen bör göras till ett instrument för detta. Den bör då ge gedigna yrkeskunskaper, en bred och inträngande branschkunskap, kunskaper om arbetsmiljö och arbetsmiljörisker och en undervisning som gör det möjligt att hitta rätt i den snårskog som arbetsrätten utgör. Arbetarklassens intressen och fackföreningsrörelsens värderingar bör prägla AMU-utbildningen på alla områden. Utifrån de ovan angivna riktlinjerna skall arbetsmarknadspolitiken utformas. Kampen för full sysselsättning är en kamp för rätten till ett arbete för alla, oavsett handikapp, ålder, kön eller utbildning. Arbetsmarknadspolitikens riktlinjer skall utgå från full sysselsättning. Ett meningsfullt arbete är en viktig utgångspunkt. Det kräver i sin tur att utbildningen har ett meningsfullt innehåll och att arbetsmiljöerna i både fysisk och psykisk mening skall utformas så att de ej slår ut människor från arbetslivet. Vi har redan konstaterat att AMU-utbildningen under mer än tiotalet år har använts för att dämpa arbetslösheten vid lågkonjunkturer. Nu har emellertid den borgerliga regeringen slagit in på en ny linje. På ännu ett område har man anammat den Friedmanska modellen, som krasst uttryckt innebär att den fattigaste betalar. Den lågkonjunktur som hela den kapitalistiska världen befinner sig i eller är på väg in i kommer också för Sveriges del att innebära stora ekonomiska svårigheter. Situationen på arbetsmarknaden kommer att förvärras, och alla är i dag överens om att vi kommer att få en kraftig stegring av arbetslöshet och utslagning. Regeringens ekonomiska svångremspolitik med ständiga attacker på den offentliga sektorn är inte bara ett accepterande av utan också en medveten satsning på ökad arbetslöshet. Detta kommer att ytterligare förvärra situationen. Redan under innevarande budgetår har regeringen kraftigt skurit ner AMU-utbildningen, och antalet kurser har minskat. Det har framför allt drabbat invandrare, kvinnor och handikappade med ökade köer som följd och svårigheter att få plats på en utbildning. För det kommande budgetåret har arbetsmarknadsstyrelsen och skolöverstyrelsen framhållit att behovet av AMU-utbildning väntas bli stort, beroende på obalans mellan arbetsgivarnas krav på arbetskraften och de arbetslösas kvalifikationer. Utbildningen kommer att behövas främst för kvinnor, arbetshandikappade och invandrare. AMS har räknat med en uppgång av antalet deltagare i AMU verksamheten från 120 000 till ca 149 000 för nästa budgetår. Utbildningen i samband med permitteringshot väntas öka till omkring 25 000 deltagare. Skolöverstyrelsen framhåller att behovet av särskilda insatser för invandrare inom AMU liksom tidigare år är mycket stort. Försökåverksamhet med varvning av dels undervisningen i svenska som främmande språk med samhällsorientering, dels yrkesutbildning har bedrivits. I det sammanhanget kan nämnas att Sveriges AMU-elevers riksförbund, vid uppvaktning och i skrivelse till regeringen, har framfört krav på åtgärder i syfte att bl.a. förbättra undervisningen i svenska för invandrare. Inom ramen för ett planerat åtgärdsprogram för handikappade inom AMU-verksamheten avser skolöverstyrelsen under det kommande budgetåret att vid behov kunna ge varje handikappad kursdeltagare stödundervisning och utbildning i individuell studietakt. De handikappades möjligheter till arbete har försämrats avsevärt under senare år. Det framgår tydligt av den s.k. arbetsvårdsstatistiken. För 20 år sedan lyckades man placera omkring en tredjedel av de handikappade, som då fick någon typ av service från arbetsvården i någon form av reguljärt arbete. I dag är motsvarande antal nere i 6-7 Ze. I vissa handikappgrupper förekommer det en arbetslöshet som inte skulle accepteras för andra grupper. Sålunda har Synskadades riksförbund vid en granskning av landets samtliga blinda funnit att endast 18 96 av landets blinda i arbetsför ålder har arbete. Hälften av dessa finns i skyddat arbete. Motsvarande siffra gäller för begåvningshandikappade, dvs. utvecklingsstörda, där undersökningar visar att mindre än 20 96 i arbetsför ålder har arbete. Där är den dominerande delen placerad i skyddat arbete. Dessa grupper har varit särskilt lätta att granska och få fram exakta uppgifter om, eftersom såväl synskadade som utvecklingsstörda finns samlade i centrala register med uppgifter om deras situation. Men man vet erfarenhetsmässigt att arbetslösheten är betydande också i andra grupper. Det är det kapitalistiska samhällets syn på arbetskraften som här får dessa effekter. Arbetsmarknaden efterfrågar ett slags elitarbetskraft, och fördomar gör att handikappade betraktas som en icke fullgod arbetskraft. Redan genom detta utestängs många från möjligheten att ta aktiv del i arbetslivet. Men även de grupper som inte kan uppfylla de höga prestationskrav som ställs i arbetslivet bör naturligtvis beredas arbetsmöjligheter. Vänsterpartiet kommunisterna har den inställningen att det mest kostsamma för samhället och det mest förödande för den enskilde är att människor hålls utanför arbetslivet. Det är bättre att bereda alla människor arbete, även om förmågan skulle vara begränsad, därför att det ger ett bidrag till den totala produktionen, vilket borde välkomnas, och därtill medverkar det till att betydligt förbättra enskilda människors totala situation. Passivitet och isolering genom förtidspension medför också ofta nya vårdbehov och ytterligare samhällskostnader. Främjandelagen hälsades med glädje från handikapprörelsens sida, när den infördes. Tyvärr har effekterna av lagen blivit mycket begränsade, eftersom den knappast alls tagits i anspråk. Vi ansluter oss till handikapprörelsens förslag, framfört bl.a. av Handikappförbundens centralkommitté, om en skärpning av främjandelagen. Det är också ett krav som stöds av fackföreningsrörelsen, med särskild skärpa från TCO. Innebörden i skärpningen skulle vara att arbetsgivarna åläggs att bevisa att man inte kan ta emot handikappade. Enligt lagens nuvarande konstruktion åvilar det länsarbetsnämnderna att ha bevisbördan och att visa att ett företag eller en förvaltning bör kunna anställa handikappade i större utsträckning. En skärpning är naturligtvis också direkt kopplad till att lagen blir en aktiv lag och att man tar den i anspråk fullt ut, dvs. man får inte rygga tillbaka för att använda lagens yttersta medel, vilket innebär att företag och förvaltningar helt enkelt åläggs att anställa handikappade. Det är vår uppfattning att riksdagen bör ge regeringen denna mening till känna och uppdra åt regeringen att åstadkomma den förordade skärpningen, liksom att regeringen skall utforma tillämpningsföreskrifter för lagen, som gör att arbetsmarknadsverket får råg i ryggen att tillämpa lagen på ett sätt som gör att handikappade kan tillförsäkras arbete i högre grad än nu. Herr talman! I vår motion 1834 yrkade vi att ett i förhållande till regeringens i budgetpropositionen framlagda förslag med 1099 718 000 kr. förhöjt belopp skulle anslås till arbetsmarknadsutbildningen. Nu har regeringen återkallat det anslag som vi yrkade pengarna till samt föreslagit vissa uppjusteringar. Vi anser dock fortfarande att utbyggnaden av arbetsmarknadsutbildningen är otillräcklig. Vårt yrkande från januari var en ökning med ca 1,1 miljard kronor. Regeringens förslag i proposition 150 innebär en ökning med 440 miljoner samt att arbetsgivaravgifter tas ut som skall täcka ytterligare 230 milj.kr. Vi hävdar fortfarande att anslagen bör uppgå till den nivå vi föreslagit i januari. Bidragen till arbetsmarknadsutbildning bör därför öka med 150 milj.kr. utöver regeringens förslag. Också bidragen till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag bör ökas med denna summa. Den övriga delen av vad vi föreslagit menar vi kommer att betalas av arbetsgivaravgifterna, enligt det nya systemet.

Herr talman! Under dagens debatt har vid flera tillfällen framhållits de besvärligheter som man kan förvänta under den stundande vintern. De kommer att drabba många människor, och speciellt utsatta är ungdomarna. Därför är det naturligt att socialdemokraterna i samband med kompletteringspropositionen i sin motion om arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslagit att speciella åtgärder skulle vidtas inom utbildningsområdet. I den motion vi väckte underströk vi i första hand det angelägna i att insatser görs för att stimulera ungdomar att välja utbildningar som ger dem ökade möjligheter att få fast förankring i arbetslivet. Vi föreslog i nämnda motion att ett tillfälligt stimulansbidrag skulle utgå till kommuner för anordnande av utbildning inom sektorn industri och hantverk. Vi har konstaterat att kommunerna inte har kunnat skapa utbildningsplatser inom det yrkesinriktade området, speciellt inom industri och hantverk, delvis beroende på att man alltför sent har fått information från statsverket om hur många platser man skulle inrätta. En annan anledning är självfallet att de minskade bidragen till kommunerna har inneburit besvärligheter för dessa att klara sina arbetsuppgifter. Det är därför angeläget att framhålla att särskilda insatser måste göras för att ta hand om de ungdomar som nu lämnar grundskolan och som inte kan erbjudas någon anställning ute på arbetsmarknaden. Det är glädjande att konstatera att ett enigt utskott ställer sig bakom vårt yrkande i motionen. Det visar att våra tidigare förslag om en ökad satsning på utbildning inom denna sektor har varit riktiga och att stöd och stimulans måste ges till kommunerna. Man har ju tidigare minskat de statliga insatserna för att underlätta för kommunerna; jag tänker här på den minskade bidragsgivningen till skolbyggnationer, lärarlöner och liknande. Kommunerna behöver alltså ökat stöd för att klara sin uppgift att ta hand om ungdomarna. Genom det stimulansbidrag som nu föreslås kan kommunerna själva, efter eget gottfinnande, utnyttja olika möjligheter. Det kan gälla såväl inom skolans ram som i kontakter med näringslivet utanför skolan. Eventuellt kan man utnyttja lediga platser på AMU-center och vidta åtgärder för att öka intagningskapaciteten inom den utbildningsverksamhet man redan har genom exempelvis saxad utbildning. Meningen är alltså att kommunerna själva skall kunna använda detta stimulansbidrag på sådant sätt att man så snabbt som möjligt får fram yrkesutbildning av sådan art att den underlättar för ungdomarna att få en stadigvarande anställning. Det är alltså glädjande att ett enigt utskott kan föreslå detta. Vi förutsätter att regeringen inte sneglar på den summa som utskottet har föreslagit, nämligen minst 1 000 kr. per utbildningsplats. Vi förutsätter att regeringen här föreslår en summa som innebär en verklig stimulans för kommunerna att vidta åtgärder. Så långt är alltså utskottet enigt. Jag är förvånad över att man inom utskottet inte i övrigt kunde enas om de förslag vi lagt fram i motionen. De andra åtgärder vi har föreslagit har tidigare diskuterats i riksdagen. Vi har sagt att speciellla åtgärder måste till för några grupper. För några veckor sedan framhöll vi att en grupp som kommer att få det besvärligt är flickorna. Vi konstaterar redan nu att av de ungdomar under 20 år som är utan anställning är ungefär sju gånger så många flickor som pojkar. Detta gör att speciella insatser måste vidtas för flickorna. Redan då man går i grundskolan måste man få möjligheter att pröva yrken som man traditionellt inte väljer. Man bör få en vidgad kunskap om teknisk naturvetenskap och de möjligheter som erbjuds inom detta område, där det förväntas ökad efterfrågan och där det bör vara speciellt angeläget för flickorna att komma in. Dessutom föreslår vi, liksom tidigare, att särskilda åtgärder vidtas för att underlätta för de ungdomar som av någon anledning har det besvärligt. Det kan vara ungdomar som har speciella problem, sociala, psykiska eller fysiska handikapp. För dessa skulle man göra särskilda utbildningsprogram. Som jag för några veckor sedan framhöll är det synnerligen angeläget att man gör någonting för dessa redan medan de går i skolan, t.ex. genom syoverksamheten. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de tre socialdemokratiska reservationer som är fogade till utbildningsutskottets betänkande 41.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att uppehålla mig dels vid utbildningsutskottets betänkande 41, men också vid en motion som jag har väckt med anledning av riktlinjerna för arbetsmarknadspolitiken. I den socialdemokratiska motionen 2192 hävdas att beredskapsarbeten för ungdomar avvecklats genom beslut våren 1980 utan att några alternativa lösningar kommit till stånd. Den historieskrivningen är uppenbart lögnaktig och förtjänar att korrigeras. Under våren 1980 fattades flera beslut om ökning av den gymnasiala utbildningskapaciteten, nämligen ytterligare 7 000 platser i den s.k. stora ramen, 3 000 platser i gymnasial lärlingsutbildning, introduktionsprogram om 4 veckor för ca 1 000 ungdomar samt 40 veckors yrkesintroduktion, som beräknades omfatta 5 000 elever. Vidare ökades statsbidraget för inbyggd utbildning inom industri och hantverk samt handel, vilket förbättrade möjligheterna att anordna yrkesinriktad utbildning. För budgetåret 1981/82 har därutöver beslutats om ökning av den s.k. lilla ramen med 1 500 platser. I motionen sägs också att avvecklingen av bl.a. statsbidragen till investeringar och hyra av skollokaler inneburit en kraftig försämring i kommunernas möjligheter att anordna yrkesinriktad utbildning. I detta sammanhang bör erinras om att dessa bidrag avvecklas först i och med utgången av innevarande budgetår, samt att vad investeringsbidraget beträffar så kommer övergångsvis statsbidrag att kunna beviljas också nästa budgetår för investeringar i skollokaler. Samtidigt har förbättringar införts i systemet med skatteutjämningsbidrag. Utöver det ordinarie skatteutjämningsbidraget finns möjligheter att få extra skatteutjämningsbidrag. Utgångspunkt för prövning huruvida sådant bidrag skall utgå är kommunernas allmänna ekonomiska situation. Motionärerna påpekar att gymnasieskolan inte kunde anordna nya verksamheter med endast några månaders varsel. Man pekar därvid på att lärlingsutbildningen inte expanderat såsom var avsett. Man medger dock att yrkesintroduktion anordnats i avsedd omfattning. Vad lärlingsutbildningen beträffar så kan det finnas anledning att poängtera att denna hade kunnat anordnas i mycket större omfattning, om inte facket på många håll hindrat den från att komma till stånd. Arbetsgivare som ställer utbildningsplatser till förfogande finns, men facket säger nej. Det är så mycket mer beklagligt som det först och främst är en mängd ungdomar som drabbas. De förvägras en yrkesutbildning de själva valt och som finns tillgänglig på orten. Det är inte på det här sättet man visar ansvar för ungdomars utbildningsmöjligheter. I motionen talas vidare om bristen på yrkesutbildningsplatser, och man hävdar att den viktigaste orsaken till detta är avsaknad av långsiktig planering av gymnasieskolan i den borgerliga regeringspolitiken. Det står faktiskt så. Man får läsa det två gånger för att tro sina ögon. Sanningen är ju den, att socialdemokraterna fullständigt struntade i att planera för dagens situation när de hade makten. De barn som föddes för 16 år sedan har nu åldern inne för att börja i gymnasiet. Det kan varje elev i grundskolan räkna ut. Så icke socialdemokraterna. De gjorde inte ett dugg åt planeringen för den situation vi har i dag — den s.k. 16-årspuckeln. De icke-socialistiska regeringarna har däremot tagit krafttag för att öka kapaciteten på den yrkesinriktade gymnasieutbildningen. Budgetåret 1976 81 var de 62 570. Tendensen visar att ökningen för 1981/82 blir ytterligare 4 000 platser. Regeringens syn på det angelägna i att yrkesinriktade utbildningar får en ökad kapacitet delas tydligen av motionärerna. Utskottet delar också den uppfattningen och tillstyrker förslaget om tillfälligt stimulansbidrag till utbildning inom sektorn för industri och hantverk. Utskottet menar dock att stimulansbidraget för att få optimal effekt inte bör knytas till begreppet klass utan till individ och avse faktisk ökning av intaget till sektorn för industri och hantverk. I reservation nr 1 till utbildningsutskottets betänkande tar socialdemokraterna upp medel för särskild kursverksamhet för flickor inom det teknisknaturvetenskapliga området. Jag hänvisar här till vad utskottet skrev i sitt betänkande 1980/81:22 om angelägenheten av att intressera flickor för fortsatta studier inom det teknisk-naturvetenskapliga området och den debatt som då fördes i samma fråga. Utskottet menade att detta förutsattes ske på samtliga stadier i grundskolan i de naturorienterande ämnena, arbetslivsorienteringen och studieoch yrkesorienteringen. Lars Svensson underströk att flickorna är en utsatt grupp. Jag håller verkligen med honom om detta. Men jag vill peka på att den nya läroplanen ger flera möjligheter att intressera flickorna för det teknisk-naturvetenskapliga området. Teknik blir ett obligatoriskt ämne som skall förekomma på alla stadier. Tid finns för temastudier. Det fria tillvalet på högstadiet kan också ge möjligheter för skolan att lägga tyngdpunkten på detta område. Utskottet menade förra gången denna fråga behandlades att den kursverksamhet som socialdemokraterna föreslår skulle komma alldeles för sent, eftersom eleverna väljer studieväg redan under höstterminen i årskurs 9. Det är utskottets uppfattning även denna gång. Sådan här kursverksamhet måste komma mycket tidigare, om den skall ha någon effekt. Den bör dessutom vara kontinuerlig. Utskottet erinrar om sina uttalanden i betänkande nr 22 om att riksdagen så sent som 1980 fattade de beslut jag inledningsvis berörde och att denna flexibla resurs för syo motsvarar ett belopp av ungefär 15 milj.kr. I samma betänkande tillstyrkte utskottet regeringens förslag om fortsatt försöksverksamhet med introduktionsprogram och yrkesintroduktion. Också i det tidigare nämnda betänkandet hänvisade utskottet till det regeringsförslag som är att vänta om den framtida syo-organisationen och var inte berett att dessförinnan lägga fram förslag om nya regler för syoverksamheten. Det gäller naturligtvis också i dag. Med det anförda yrkar jag avslag på samtliga s-reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter i betänkande nr 41. I motion 810 har jag velat rikta uppmärksamheten på de risker för kvalitetsförsämringar som blir följden om man genomför den del av rapporten om arbetsförmedlingarnas framtida organisation som berör yrkesvägledningen och arbetsvården. I den nämnda rapporten, vanligen kallad PLOG, förutser man på 1980-talet stora komplexa behov hos de sökande av arbetsförberedande och vägledande insatser. Mot bakgrund av detta har PLOG föreslagit att det nuvarande systemet med yrkesvägledare och arbetsvårdare slås sönder och att s.k. arbetsvägledare utbildas i stället. Det kan starkt ifrågasättas om denna åtgärd i praktiken kommer att leda till en utökad service för de sökande, bl.a. av följande skäl. Det blir svårt att undvika en kraftig kvalitetsförsämring av det kunskapsinnehåll som finns i dag. Att tillägna sig kunskaper om nuvarande utbildningsväsende med dess ständigt återkommande förändringar, bevaka den svenska dynamiska arbetsmarknaden och samtidigt ha en bred och aktuell kännedom om socialmedicin, drogmissbrukets olika verkningar och ha aktuell information om skador på grund av risker i arbetsmiljöer av olika slag, förefaller vara att ställa alltför stora krav på en enskild tjänsteman. Den kvalitet på service som finns i dag måste med nödvändighet komma att tunnas ut, om inte annat på grund av tidsbrist. PLOG förbiser det faktum att yrkesvägledare och arbetsvårdare ofta rekryteras bland arbetsförmedlare med olika intresseoch yrkesbakgrund. De arbetsförmedlare som hittills sökt yrkesvägledartjänster har ofta erfarenhet av undervisning och ett uttalat pedagogiskt-psykologiskt intresse. Många befattningshavare har också ett uttalat intresse för könsrollsfrågor. På senare tid har antalet syokonsulenter som söker yrkesvägledartjänster ökat i antal. De tjänstemän som söker tjänster som arbetsvårdare har däremot ofta arbetslivserfarenhet av socialmedicin, anstaltsvård och drogmissbruk. En del har varit anställda inom sjukvården, på socialbyråer eller fångvårdsanstalter. En arbetsvårdare av i dag måste hålla sig kontinuerligt informerad om den explosiva utvecklingen på arbetsmiljöområdet, särskilt med tanke på alla sökande som remitteras till arbetsvården med anledning av allergier, förslitningar och olyckor på arbetsplatserna. Inom yrkesvägledningsområdet pågår en utbredd internationell forskning. Nya rön kommer ständigt i dagen, och det är angeläget att svenska yrkesvägledare har möjlighet att följa med i den pågående debatten. Konferenser hålls vartannat eller vart tredje år på olika håll i världen. Litteratur i ämnet yrkesvägledning utkommer fortlöpande på olika språk. Det är angeläget att svenska yrkesvägledare har möjlighet att följa med i den debatten och inte på grund av tidsbrist halkar efter i sitt kunnande. Till detta kommer att Sverige vid en internationell jämförelse har en mycket dåligt utvecklad yrkesvägledningsservice för medborgarna. Andra länder har på ett mycket tidigt stadium insett den sociala nyttan av en välutvecklad yrkesvägledning för vuxna medborgare. Att det för den enskilde och för samhället har stora fördelar att man tidigt tar itu med och försöker lösa kommande problem — dvs. innan den enskilda människan står inför situationen att vara arbetslös — är uppenbart och kan räknas som en friskvårdsåtgärd. Från somliga håll hör man invändningar, att vi nu har en så bra studieoch yrkesorientering i skolorna att behovet skulle vara litet. Inget kan vara mera felaktigt. De människor som har behov av yrkesvägledning och arbetsvård finner vi t.ex. bland dem som på grund av att arbetsmarknaden så snabbt förändras tillhör ett yrkesområde som står inför en strukturrationalisering. Det gäller också kvinnor i 25-35-årsåldern, som av olika anledningar står inför situationen att gå ut på arbetsmarknaden utan att ha en yrkesutbildning. En annan stor grupp är de människor som på grund av medicinska skäl tvingas byta yrke. Det är en svår uppgift att hjälpa dessa människor att nå fram till en tillfredsställande lösning på ett problem som kanske rör både hälsa, otillräcklig utbildning och en sviktande arbetsmarknad. Den kräver grundliga kunskaper och gedigen utbildning i samtalsmetodik. När som nu en människa ofta tvingas diskutera sin arbetslöshet eller andra personliga förhållanden vid en disk i en öppen lokal eller i ett otillräckligt isolerat bås, är det detsamma som att utestänga stora grupper från den service arbetsförmedlingarna är skyldiga att ge. Konsekvensen blir inte sällan att de verkliga problemen förtigs, och följaktligen sätts ofta fel åtgärd in. 1974-1975 omorganiserades arbetsförmedlingen efter en modell som kallades Org 74. Nu, 1980/1981, har man kommit fram till att Org 74 inte ledde till någon som helst effektivisering av förmedlingsverksamheten. Det finns anledning befara att man om fem sex år upptäcker att inte heller PLOG ledde till den förbättrade service man planerade. Risk finns att den tradition av kunskapsöverföring både på bredden och på djupet som finns i dag då har gått förlorad. Utarmningen av de kunskaper som skulle ge de sökande en förbättrad service är då ett faktum. I PLOG-bladet nr 1/1980, intern information om förslaget till omorganisation av AMS, skriver generaldirektör Bertil Rehnberg: ”Antalet arbetssökande som kommer till arbetsförmedlingen har under 1970-talet fortsatt att öka och är i dag mycket stort. — — — I synnerhet ökar de yrkesobestämda, de nytillträdande, de återinträdande och sökande med arbetshinder.

De som kommer att drabbas är de som arbetsförmedlingarna är inrättade för att betjäna, dvs. de arbetssökande. Till detta kommer att förslaget är dåligt förberett. Det finns t.ex. ingen analys av vad ett s.k. bevakningsuppdrag innebär. Jag beklagar att utskottet inte funnit det möjligt att skjuta upp denna del i omorganisationen för att ge tillfälle till den analys av konsekvenserna som fullständigt saknas. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att utskottet förutsätter att reformen skall genomföras i samverkan med de berörda personalkategorierna och också att man skall finna former som tillvaratar de olika gruppernas speciella kunskaper.

Herr talman! Jag trodde ett slag när jag lyssnade på den senare delen av Ylva Annerstedts anförande, då hon försvarade sin motion, att hon talade för vår reservation nr3 i utbildningsutskottets betänkande. Hon talade sig nämligen varm för att man behöver en bra syo-verksamhet i skolorna. Det är just vad vi har gjort i vår reservation på denna punkt. Om Ylva Annerstedt tog konsekvenserna av sitt inlägg här skulle hon självfallet rösta för reservationen, som innebär att skolan skall få ökade resurser och därigenom kanske också underlätta arbetsförmedlingarnas mycket viktiga jobb. Det visar sig att många ungdomar kommer dit, beroende på att de har fått en alltför svag information i skolan. Här kan man inte bara sitta och vänta. Och, Ylva Annerstedt, det hjälper inte med vackra ord för att lösa de här problemen. Åtgärder måste sättas in omedelbart, och det är därför vi har sagt att man inte kan invänta ett förslag från regeringen — åtgärder måste sättas in omgående, eftersom vi vet att ungdomarna kommer att få det besvärligt. När det sedan gäller planeringen i fråga om storleken på gymnasieskolan säger Ylva Annerstedt att det är socialdemokraterna som är skuld till att vi inte har den storlek på gymnasieskolan som vi borde ha. Jag erinrar mig att vi för bara några månader sedan diskuterade storleken på gymnasieskolan, och vi fick så småningom igenom att lärlingsutbildningen inte skulle beräknas inom den stora ramen utan ligga utanför. Det innebar en utökning av antalet gymnasieplatser. Det är egendomligt att Ylva Annerstedt säger att kommunerna icke har drabbats av några besvärligheter. Det måste ju finnas något skäl till att man inte kunnat lägga ut alla de platser som man förutsatt skulle läggas ut. Inom det yrkesinriktade området fattas 10-15 000 platser, som man inte kunnat lägga ut. Jag tror, Ylva Annerstedt, att vi måste gå ifrån de vackra orden. Om vi menar någonting med att man skall hjälpa ungdomarna, då finns det anledning för oss att vidta åtgärder, att prata mindre, att göra mera, att följa rekommendationerna från SÖ och AMS, där man ser hur läget är, och vidta åtgärder för att underlätta situationen för ungdomarna när de lämnar gymnasieskolan, så att de då har ett arbete, alternativt en utbildning att gå till.
Herr talman! Vad först beträffar syo-verksamheten, Lars Svensson, är det viktigt att inte blanda ihop syo-verksamhet och yrkesvägledning. Det är definitivt två olika saker — besläktade men helt olika. Lars Svensson säger att vi inte vill göra någonting åt syo-verksamheten. Det är ju på det viset att den organisation av syo-verksamheten som finns i skolorna i dag är en försöksverksamhet. Därför håller man i departementet på och bearbetar den utvärdering som skett av verksamheten, och man kommer att lägga fram en proposition i år. Att då ytterligare lägga ut 12 milj.kr. på en försöksverksamhet, som inom kort skall reformeras, kan inte vara ekonomiskt vettigt. När det sedan gäller planeringen går det väl ändå inte att komma ifrån, Lars Svensson, att man för 16 år sedan visste att det skulle komma att finnas behov av väsentligt flera platser i gymnasieskolan. Då kan vi bara fråga: Varför gjorde inte socialdemokraterna någonting för att förbereda den situation som skulle komma? Jag har här visat på alla de beslut som de icke-socialistiska regeringarna har fattat under de senaste fem åren för att möta det här behovet, låt vara att vi kom till makten alltför sent för att fullt ut kunna lösa problemen i ett svep. Kommunerna kommer visst att drabbas av en del nedskärningar, och något annat sade jag inte heller i mitt anförande. Men resurserna kommer att styras till de kommuner som har det allra besvärligast — genom extra kommunala utjämningsbidrag och annat. Vad sedan gäller de ej utlagda platserna under det år som nu kommer kan väl Lars Svensson inte vara omedveten om att av de 14 000 platser som fortfarande inte är utlagda avser 9000 vårdutbildningar. Det är också allmänt bekant att hindret i det fallet utgörs av antalet praktikplatser på vårdinrättningar. Många sökande till just dessa utbildningar kan inte tänka sig någon annan utbildning än vårdutbildning. Därför är det ytterst svårt att styra in dem på andra utbildningar, vilka åtgärder som än vidtas.
Herr talman! Genom att de borgerliga partiernas representanter i utbildningsutskottet ställde sig bakom vårt förslag till stimulansbidrag för att underlätta för kommunerna att öka utbildningskapaciteten har de därigenom också sagt att det är för litet utbildning ute i kommunerna och att man måste gå in med speciella åtgärder för att få ungdomarna att välja yrkesinriktade utbildningar. Detta talar rakt emot vad Ylva Annerstedt nu säger här. Vad jag citerade om syoverksamheten var Ylva Annerstedts eget inlägg. Hon sade att det inte längre behövs några yrkesvägledare för eleverna, eftersom syoverksamheten i skolan var så bra. Hon tillade: Den är icke bra. Det har vi konstaterat att den inte är. I mitt tidigare arbete hade jag rätt mycket att göra med yrkesvägledning, och jag vet att yrkesvägledarna många gånger har fått gå in i skolorna och överta en del av de arbetsuppgifter som normalt borde ligga på syofunktionärerna. Syoverksamheten i skolan behöver förstärkas, så att man förhindrar att lika många ungdomr som i dag går ut från skolan utan att ha fått någon yrkesutbildning. De bör få chans till information om sådan. Detta gäller inte minst flickorna, som ofta har en mycket svag uppfattning om hur näringslivet ser ut. Där kan självfallet yrkesvägledning i arbetsförmedlingen göra mycket, men vad som behövs i första hand är att man redan inom skolan ger dem en riktig bild av läget på arbetsmarknaden. Vi föreslår också att speciella aktiviteter för flickorna — kurser och liknande — skall anordnas för att underlätta för dem att komma in på yrkesområden med stark efterfrågan på arbetskraft. Men vad som gjorts, Ylva Annerstedt, under de borgerliga regeringarnas tid är bara provisoriska och kortsiktiga lösningar, som har inneburit svårigheter för kommunerna att leva upp till de behov som förelegat. När det sedan gäller frågan om att facket skulle ha förhindrat den inbyggda utbildningen ligger det till på det sättet att vi när vi behandlade utbildningsutskottets betänkande nr 22 föreslog, att man skulle ta med även de fackliga representanterna i avtal om utbildningar i företagen för att därigenom underlätta och förbättra utbildningen i företagen.
Herr talman! Lars Svensson hörde tydligen inte riktigt på vad jag sade när jag talade om syo och yrkesvägledning. Jag sade att de som kritiserar yrkesvägledning på arbetsförmedlingarna frågar om den verkligen behövs, eftersom det är så mycket syo i ungdomsskolan. Det var den formuleringen jag hade. Jag har inte på något sätt sagt att syoverksamheten i skolan skulle vara fullt tillräcklig eller att det inte skulle behöva göras någonting åt den — det är ju med tanke på behovet härav regeringen håller på att utarbeta ett förslag till en förändrad organisation av syo-verksamheten. Hade vi tyckt att den var bra, skulle vi naturligtvis låta den vara som den är. Men det finns alltså uppenbara brister där som regeringen håller på att utarbeta ett program för att åtgärda. Att i det läget satsa 12 milj.kr. på en organisation som man inom kort skall förändra kan ju inte vara särskilt vettigt. När det sedan gäller flickorna kan det ju inte ha så stor effekt att anordna en kursverksamhet på sommaren före gymnasieskolan, eftersom flickorna redan på hösten i årskurs 9 väljer vilken linje de skall läsa i gymnasieskolan. Insatserna måste komma långt tidigare. Jag ser med glädje fram emot att Lars Svensson röstar på min motion om försöksverksamhet med syo i förskolan och på lågstadiet. Där tror jag att man möjligen kan göra en insats, om man kommer in så pass tidigt. Lars Svensson har säkerligen talat med barn på sju åtta år, alltså på lågstadiet. Deras könsrollsuppfattning är redan mycket befäst. Man behöver alltså börja tidigt och sedan kontinuerligt visa på den vidgade arbetsmarknaden för flickorna inom det teknisk-naturvetenskapliga området. Sedan återigen planeringsläget! Lars Svensson säger att regeringen vidtagit kortsiktiga och provisoriska åtgärder. Men, Lars Svensson, regeringen har ju faktiskt bara haft fem år på sig för att försöka möta de mycket stora problem som kommunerna ställdes inför när 16-årspuckeln stod inför gymnasieskolan. Hade socialdemokraterna gjort någonting i tid, skulle vi ha sluppit dessa snabba insatser. Vi hade då kanske haft ett genomtänkt program på lång sikt. Men nu har regeringen i etapper och omgångar måst sätta in sina åtgärder, därför att den socialdemokratiska planeringen var så dålig när vi trädde till.

Herr talman! Till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 är fogad en reservation av Lahja Exner, nr 17, till förmån för motion nr 610, som väcktes av mig med flera socialdemokrater under den allmänna motionstiden. I motionen sägs att ersättning från arbetslöshetskassa även bör utgå i sådana fall då de arbetssökande är förhindrade att ta ett eventuellt erbjudet arbete på grund av att kommunal barnomsorg inte kan erbjudas. Det är rätt vanligt att blivande föräldrar anmäler sitt barn för plats i den kommunala barnomsorgen redan när man fått graviditeten bekräftad. Det kanske mest vanliga är att man anmäler barnet när det är fött. När föräldraledigheten är slut och kvinnan — det är mest kvinnor det gäller — vill återgå till arbetslivet, får hon ofta uppleva att plats inte finns inom den kommunala barnomsorgen. Detta berättar hon på arbetsförmedlingen när hon blir tillfrågad om hon har barntillsyn ordnad om hon eventuellt skulle få ett jobb. Och hon får då besked att hon inte kan få kassaersättning eller kontant arbetsmarknadsstöd — KAS — eftersom hon inte står till arbetsmarknadens förfogande. Den arbetssökande modern kan tillhöra en erkänd arbetslöshetskassa sedan länge eller också uppfyller hon villkoren för att få kontant arbetsmarknadsstöd. Men på grund av att kommunen inte kan ordna barnomsorgen blir hon utan den ekonomiska trygghet som hon egentligen är berättigad till. Det kan hända att hon har ett arbete att återgå till, men det kan också vara så att hon är utan arbete och att arbetsförmedlingen inte heller har något arbete att erbjuda henne. Det är ju det vanliga i dagens läge med en hög arbetslöshet bland kvinnorna. I varje fall blir kvinnan utan ersättning från kassan. Många arbetsförmedlare avvaktar f. n. med arbetserbjudanden till dess klartecken ges från den sökande, medan andra tillämpar reglerna och ifrågasätter den sökandes ersättningsrätt. Framför allt är det kvinnor som drabbas av nu rådande praxis, vilket får anses högst otillfredsställande ur social synpunkt och ur jämställdhetssynpunkt. Oftast är situationen den att den drabbade får vända sig till socialvården. Det blir alltså samhället som ändå får betala det hela. Men för arbetssökanden blir den sociala situationen i sin helhet försämrad. Ersättning från arbetslöshetskassa är ju ATP-grundande, vilket inte socialhjälpen är. Dessutom sänks sjukpenningen efter sex månader, om man inte står till arbetsmarknadens förfogande, vilket ytterligare försämrar den arbetslöses situation. Här gäller det människor, främst kvinnor, som oförskyllt avstängs från arbetslöshetskassa eller KAS på grund av att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande bara därför att samhället inte kan klara barnomsorgen. ”Lagstiftningen om arbetslöshetsersättning bygger på principen att rätt till ersättning förutsätter att sökanden står till arbetsmarknadens förfogande, dvs. sökanden skall vara oförhindrad att ta ett arbete om det erbjuds. För en sökande som har vård om barn är huvudregeln att barntillsynen skall vara ordnad för ett normalt dagtidsarbete för att sökanden skall anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Denna regel har i praxis mjukats upp i två avseenden. Den som är arbetslös behöver inte ha barntillsynen ordnad genom någon utomstående under arbetslöshetstiden. Men tillsynen skall vara så förberedd att den kan ordnas utan längre dröjsmål när ett arbete erbjuds.” Jag fårstår inte, herr talman, vad utskottet menar när man säger att regeln i praxis har mjukats upp. Jag finner inte att någon uppmjukning har skett. Det fungerar i dag på samma sätt som det gjorde när jag var arbetsförmedlare 1976. Jag har talat med mina kolleger på arbetsförmedlingen om detta. Det är endast ersättningsberättigade kvinnor med barn som tillfrågas av arbetsförmedlaren om barntillsynen är ordnad för den händelse ett arbete skulle erbjudas. Om kvinnan då är ärlig och svarar att kommunen inte har någon barnomsorgsplats på daghem eller familjedaghem och att hon inte heller själv lyckats klara det på privat väg, då får hon inte ersättning från erkänd arbetslöshetskassa eller KAS. Hon får inte någon ersättning, därför att hon inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Nr 158 Hon är ung och frisk — behöver arbete, vill arbeta men har inte fått 4 juni 1981 Först och främst skall vi naturligtvis se till att kommunerna bygger ut barnomsorgen, så att inte sådana här situationer uppstår. Men faktum är att Arbetsmarknads = utbyggnaden av barnomsorgen släpar efter, och under tiden drabbas många Det enda krav som bör ställas på sökanden, utöver — naturligtvis — kravet att sökanden skall vara berättigad till ersättning, är att denne anmält sitt behov av barnomsorg till kommunen. Kan omsorgen inte ordnas genom kommunens försorg eller på privat väg skall ersättning utgå till dess att detta kan ske. Bakom detta jämställdhetskrav står socialdemokratiska kvinnoförbundet samt flera fackförbund, t.ex. Beklädnadsarbetarnas förbund. Enligt uppgift har den statliga jämställdhetskommittén också uppfattningen att denna jämställdhetsfråga måste lösas. Kammarens ledamöter kan bidra härtill redan i dag genom att rösta för reservation 17. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 17 av Lahja Exner.

Herr talman! ”Målet bör vara ett samhälle där män och kvinnor deltar i arbetslivet och familjelivet i samma utsträckning och på lika villkor.” Ja, så står det på en av de allra sista sidorna i arbetsmarknadsutskottets betänkande om arbetsmarknadspolitiken. Kommunisterna med sin sextimmarsdag vill ju ha deltid för alla. Så sade utskottets föredragande i debatten här under förmiddagen. Det var ett mycket avslöjande uttalande av utskottsföredraganden Elver Jonsson. Det visade på den sanning som finns dold bakom utskottsbetänkandets vackra fraser om ett samhälle där lika villkor gäller för kvinnor och män. Vpk vill ha sex timmars arbetsdag för alla. Här har Elver Jonsson rätt. Vi vill ha en allmän arbetstidsförkortning just för att göra det möjligt för både kvinnor och män att delta i arbetslivet och familjelivet i samma utsträckning och på lika villkor. Vi vill ha heltid på sex timmar om dagen med heltidslön. Vi anser att man inte har råd att låta bli att genomföra en sådan reform under 1980-talet med tanke på den samhällsutveckling som vi kan skönja framför oss. Att nu Elver Jonsson kallar detta för deltid visar bara att vi har haft rätt när vi i riksdagsdebatterna anklagat framför allt de borgerliga partierna för att enbart av opportunistiska skäl i ord ställa upp på kvinnornas krav om sextimmars arbetsdag för alla — att ni aldrig på allvar avser att i praktisk handling arbeta konkret för denna arbetstidsreform. Vi har rätt i detta — det visar Elver Jonsson med sitt uttalande. Och för folkpartiet, som ju säger sig vara för jämställdhet mellan könen, är detta mycket avslöjande. Låt mig också, herr talman, innan jag går in på några av vpk-motionerna, 114 kommentera något av vad Ingemar Eliasson sade. Även om arbetsmark nadsministern inte är kvar i kammaren är det viktigt att vissa påstående inte får stå oemotsagda. Han tog i sitt anförande upp jämställdheten mellan kvinnor och män ur två aspekter, dels sedd ur perspektivet att ökningstakten inom den offentliga sektorn minskar -— vilket ju är det borgerliga uttrycket för de nedskärningar som nu vidtas inom den offentliga sektorn — dels sedd ur perspektivet av en omfattande datorisering, som vi ju kan se framför oss på 1980-talet. Ingemar Eliassion menade att det var motsägelsefullt att dels hävda att hotet mot den offentliga sektorn är ett hot mot kvinnornas möjligheter till arbete, dels kräva en utvidgning av kvinnornas arbetsmarknad. Så är ju inte alls fallet. Dolt i Ingemar Eliassons resonemang är i så fall i stället att han vill ha en mera jämställd arbetslöshet. De arbetslösa kvinnorna skall in i en industri som inte expanderar. Det innebär flera arbetslösa män. Det är klart att man kan driva jämställdhetspolitik också på det sättet, men det är inte så vårt parti vill driva de frågorna. Det behövs ju en planerad utbyggnad av den offentliga sektorn, dels för att ge flera jobb åt både kvinnor och män, dels och framför allt för att tillfredställa de behov som faktiskt finns, för att göra det möjligt för kvinnor och män att delta i arbetslivet och familjelivet i samma utsträckning och på lika villkor. Det gäller behov av flera daghemsoch fritidshemsplatser, bättre och utbyggd kollektivtrafik, flera bostäder m.m. Det behövs också satsningar på industrin. Och det kommer ju riksdagen att diskutera i nästa vecka. Vpk har en politik som innebär satsningar också på ny industri. Men de borgerliga partierna intar här en mycket passiv attityd. ”Det finns kapital, men det finns inte investeringsvilja”, sade Alf Wennerfors tidigare i debatten. Och det är ju riktigt. Det finns kapital — det är bara det att detta kapital numera förökar sig mera i den improduktiva spekulationssfären. Från vpk:s sida menar vi att man måste ta rätt på detta kapital och använda det till satsningar på industri — samhällsägd industri. Den borgerliga regeringen litar i stället till att marknadskrafterna skall råda, och med gåvor och lättnader av olika slag till dem som råder över kapitalet skall man förmå dessa att satsa sitt kapital i industrin. Löntagarna skall få ytterligare sänkt reallön, och på detta sätt skall industrin åter konkurrera på världsmarknaden — tillsammans med industrin i alla övriga västvärldens industriländer, som också försöker föra denna politik. Därför blir det en dödsdömd politik i en dödsdömd kapitalism. Ingemar Eliasson tog också upp datoriseringens effekter på kvinnosysselsättningen. Han sade att en passiv attityd i värsta fall kan innebära en ökad arbetslöshet för kvinnorna. Och det är ju alldeles riktigt. Men vad är det den borgerliga regeringen intar om inte en passiv attityd? Ingemar Eliasson följde ju inte upp sitt resonemang på något sätt med förslag till aktiva åtgärder. Datoriseringen kommer att slå ut kvinnor från arbetsmarknaden. I början av 1970-talet skedde datoriseringen i en expanderande ekonomi. Övertalig arbetskraft kunde sugas upp, oftast t.o.m. inom ett och samma företag. I dag sker datoriseringen och rationaliseringen i en stagnerande ekonomi. Det kommer att innebära ökad arbetslöshet — i alla fall med den industripolitik, arbetsmarknadspolitik och ekonomiska politik som den borgerliga regeringen för. Ingemar Eliasson talade om en socialt styrd marknadsekonomi. Men marknadsekonomin är asocial — den leder till arbetslöshet och kriser, och den sociala styrning Ingemar Eliasson talar om är inte någon styrning utan i stället möjligtvis plåsterlappar på en sjuk kapitalism, plåsterlappar som dessutom inte täcker hela såret. Vi har ju arbetslöshet och utslagning — det har blivit omvittnat i denna debatt. Vänsterpartiet kommunisterna ser en förkortning av arbetstiden som ett led i en politik för att skapa flera jobb tillsammans med många andra åtgärder, som tidigare har redogjorts för i den här debatten. Men det främsta skälet till detta krav är dock att vi vill ge både kvinnor och män möjlighet till heltidsarbete och egen försörjning. De skall, som utskottet uttalar, kunna delta i arbetslivet och familjelivet i samma utsträckning och på lika villkor. Detta gör sextimmarsdagen till en nödvändighet. Sextimmarsdagen har nyligen debatterats här i kammaren, och jag tänker därför inte ytterligare gå in på argumenten utan hänvisar till den debatten. Men sextimmarsdagen måste också kombineras med en aktiv politik vad gäller arbetstidsfrågan över huvud taget. Övertidsuttaget måste minskas radikalt, och vi har väckt motioner i detta syfte, vilka har behandlats i annat sammanhang. Också deltidsarbetet måste minska. I dag tvingas kvinnorna att välja deltid dels för att de inte kan få ett heltidsarbete — det är de deltidsarbetslösa —, dels för att de inte klarar att kombinera ett heltidsarbete med omsorgen om små barn. I motion 205 tar vi upp en del frågor kring deltidsarbetet. Så länge många kvinnor tvingas välja deltidsarbete, menar vi, måste de sociala förmåner som är kopplade till ett arbete utgå oavsett arbetstidens längd. Så är det inte i dag. Utskottet hävdar att detta prövas i olika utredningar. Flera av dessa förmåner är också reglerade avtalsvägen, säger man. Men detta kan inte hindra riksdagen att uttala sin mening om frågan. Det är också vad motionen kräver. Vi kräver vidare i motionen att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om ändring i lagen om anställningsskydd, så att arbetsköpare skall vara skyldig att före nyanställningar erbjuda redan anställd med deltidsarbete förlängd arbetstid. Utskottet hänvisar för ovanlighetens skull inte till någon pågående utredning utan i stället till en avslutad, som skulle ha behandlat denna fråga men inte gjorde det. Det sägs i utskottsbetänkandet att riksdagen tidigare uttalat att den frågan bör utredas utan dröjsmål och att detta uttalande fortfarande har giltighet. Jag förstår i och för sig inte varför man då inte från utskottets sida kunde biträda motionens yrkande och begära förslag från regeringen. Men jag ser ändå utskottsuttalandena i just denna fråga som positiva till motionens syfte, och jag kan bara hoppas att regeringen denna gång är lyhörd för riksdagens krav. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motion 205 och motion 2112 yrkande 15.

Herr talman! Jag har i en motion tillsammans med andra moderater tagit upp problem som i vissa fall uppstår då stiftelsen Samhällsföretag marknadsför sina produkter. Samhällsföretagsgruppen har ett gemensamt säljbolag, Samhall, som står för den mer övergripande marknadsplaneringen. Detta sker särskilt vid mer kapitalkrävande säljansträngningar. Samhall arbetar ofta med att starta försäljningskampanjer utomlands för produkter. Man står också för samordningen då det gäller uthålliga satsningar på exportförsäljning men även för en viss samordning av marknadsföringen på den svenska marknaden. Effekten av Samhalls verksamhet har i vissa fall orsakat allvarliga störningar på det övriga svenska näringslivet och dess marknadsföring. Det har uppstått en konkurrens som uppfattas som osund. Naturligtvis får det inte vara så. Följderna kan bli att livskraftiga, välskötta svenska företag, också med mångåriga exportsatsningar, hotas av stora motgångar. Därmed hotas också de anställdas arbetsplatser. Eftersom Samhällsföretag i stor utsträckning är beroende av en stor andel skattemedel, är det angeläget att man är på det klara med vad som sker på detta område. Som exempel tar vi i motionen upp en av Sveriges största tillverkare av trätofflor som sysselsätter 120 årsanställda, varav 106 på kollektivsidan. Företaget är ett av kommunens större företag. Årsomsättningen är 26 milj.kr., och 70 Zo av produktionen går på export. Av detta tar USA-marknaden 55 96. Där har man byggt upp en fast representation och har successivt ökat sin marknadsandel. Denna marknad är självfallet mycket viktig för företaget. Hög kvalitet och effektiva leveranser är basen för företagets framgångar. Under hösten har Samhall gjort en stor satsning och presenterat sig i USA på just samma marknad och samma försäljningsställen som det svenska företaget redan arbetat sig in på. Samhalls satsning har skett genom reklamjippon, introduktionsrabatter på upp till 10 26, på redan låga priser. Dessutom har osedvanligt förmånliga krediter lämnats. Här är det fråga om en skattestödd satsning som redan etablerade företag har svårt att möta. Samhällsföretag har ställt sig oförstående och hävdat att man följer av riksdagen fattade beslut. Vidare kan man fråga sig om just den omfattande satsning som gjorts på USA verkligen står i rimliga proportioner till den beräknade försäljningsvolymen framöver. Att konkurrens skall finnas, är självklart, men det måste ske på någorlunda lika villkor. Det kan inte vara riktigt om skattemedel används inom Samhällsföretag på ett sådant sätt och i en sådan utsträckning att man säljer produkterna billigare än andra svenska företag i samma bransch. Att Samhällsföretag gör en positiv insats för handikappade och utslagen arbetskraft, är klart och riktigt. Målsättningen att återföra arbetskraft från Samhällsföretag till andra företag är också mycket viktig, och jag tror att detta i en hel del fall skulle ha kunnat ske i långt större omfattning än vad som hittills varit fallet. Resurserna som vi satsar på Samhällsföretag måste användas så att konsekvenserna inte blir så negativa som jag här har antytt. Det är därför tillfredsställande att utskottet i det betänkande som nu behandlas noterar att de regionala stiftelsernas verksamhet skall bedrivas effektivt och med iakttagande av affärsmässiga principer. Verksamheten får ej heller bedrivas så att företag med likartad produktion utsätts för en diskriminerande konkurrens. Organisationen skall ses som en del av näringslivet, vilken konkurrerar på lika villkor. Utskottet ser de kontakter särskilt viktiga som Samhällsföretagsgruppen har knutit med det svenska näringslivet på både central och regional nivå och anser att frågor om prissättning, konkurrensförhållanden m.m. bäst bör kunna tas upp i dessa sammanhang. Man vill avvakta vad som sker innan man är beredd till en omprövning. Dessutom förutsätter utskottet att frågorna tas upp i den aviserade utredningen. Jag får för dagen vara nöjd med dessa besked. Herr talman! Jag kommer att uppmärksamt följa utvecklingen på detta område och har för dagen inget yrkande.